Herr talman! Det gemensamma uttalandet från LO, KTK, PTK och TCO-S har åberopats av flera talare i dagens debatt. Några har även citerat ur det. Jag finner det vara av värde att hela detta uttalande tas in i kammarens protokoll. Jag citerar därför uttalandet: ”LO, KTK, PTK och TCO-S anser att följderna av regeringens förslag om karensdagar i sjukförsäkringen kommer att bli mycket allvarliga. Regeringens förslag är en eftergift åt illa underbyggda arbetsgivarkrav och ett öppet ställningstagande mot löntagarna. Utöver de ofta påpekade orättvisor som blir följden av regeringsförslaget ökar också kraftigt risken för konfrontation på arbetsmarknaden. Kritiken mot karensförslaget gäller en rad punkter: Regeringens förslag om karensdagar är det största hotet mot en lugn och balanserad avtalsrörelse. Endast grupper som saknar avtalsreglerad sjuklön, dvs. privatanställda arbetare, drabbas direkt av regeringsförslaget om karendagar. För övriga vill regeringen med hjälp av arbetsgivarna riva upp avtalen om sjuklön i samband med de ordinarie avtalsförhandlingarna. SAF har redan förklarat sig beredd till detta. Det är dock bara i teorin som man på detta sätt kan skjuta över ansvaret på arbetsmarknadens parter. Verkligheten är denna: Ingen facklig organisation kommer självmant att gå med på att för de egna medlemmarna försämra förmåner som man tidigare har förhandlat sig till och betalat för, i synnerhet som t.o.m. flera arbetsgivarorganisationer säger nej till förslaget. Självklart måste också löntagargrupper, som skulle få sina villkor försämrade till följd av ett riksdagsbeslut i denna fråga, kräva kompensation för detta i förhandlingarna. Landet behöver mer än någonsin en lugn och balanserad avtalsrörelse. Det finns redan många problem och regeringens förslag om karensdagar kan endast försvåra utgångsläget ytterligare. Riksdagen tar på sig ett mycket stort ansvar om förslaget antas. Regeringens förslag innebär nämligen en direkt konfrontation med de fackliga organisationerna. Debatten om karensdagarna inger oro för avtalsfriheten. Två partier anser det uppenbarligen rimligt att lagstifta mot rätten att fritt träffa avtal, t.ex. om sjuklön. Även om hotet tillfälligt har avvärjts inger de båda partiernas inställning stark oro för framtiden. Har vi väl fått ett förbud mot att fritt träffa avtal finns risk för att liknande ingrepp kan följa på flera områden. Inget skulle allvarligare rasera förutsättningarna för fredliga förhållanden på arbetsmarknaden än sådana inskränkningar i avtalsfriheten. Det är ett självklart fackligt krav att alla politiska partier erkänner arbetsmarknadens parters rätt att fritt teckna avtal på olika områden. Det finns också en rad andra invändningar mot förslaget: Förslaget om karensdagar bygger på felaktiga förutsättningar. Sjukfrånvaron har minskat i flera år. Förslaget är formellt oriktigt. Det strider mot LO:s konvention om ersättning vid arbetsskada, en konvention som Sverige antagit. Förslagets beräknade besparingseffekt är starkt överdriven. Förslaget får kännbara ekonomiska konsekvenser för den enskilde. Skärpningen av reglerna om insjuknandedagen samt karensdagarna innebär att man kan förlora sjukersättning i 20 dagar innan högriskskyddet träder in. Tillsammans med den sänkta ersättningsnivån innebär detta att många kommer att drabbas av inkomstbortfall på flera tusen kronor per år — utöver de reallöneförsämringar som löntagarna drabbats av under senare år. Många kan av ekonomiska skäl tvingas arbeta trots att de är sjuka och borde vara hemma. Det kan få allvarliga hälsomässiga konsekvenser. Det borde också vara en självklarhet att ingen ska förlora pengar på att vara sjuk. Detta har hittills varit en grundläggande princip i lagen om allmän försäkring. Mot bakgrund av ovanstående uppmanar LO, KTK, PTK och TCO-S riksdagen att avvisa förslaget om försämringar av sjukförsäkringen. Stockholm den 7 maj 1982 LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE KOMMUNALTJÄNSTEMANNAKARTELLEN PRIVATTJÄNSTEMANNAKARTELLEN TCOs STATSTJÄNSTEMANNASEKTION” Herr talman! Vi har alltså en gemensam facklig front mot den borgerliga regeringens orättfärdiga förslag. Arbetarnas och tjänstemännens fackliga organisationer står i den här frågan helt enade. Herr talman! Jag har som TCO-are ansett det viktigt att göra den här markeringen.

Herr talman! John Andersson, vpk, riktade en rad ord till mig strax innan kammaren åtskildes kl. 18. Jag lyssnade med intresse. John Andersson hade läst tidningen. En moderat i mitt hemlän hade uttalat sig för att karensdagarna inte skulle införas, och John Andersson tycktes anse att denne moderat borde ha suttit i kammaren nu. Också jag har läst artikeln, och jag känner personen i fråga väl. Jag har respekt för hans uppfattningar i de flesta frågor, men på den här punkten delar jag inte hans åsikt. Jag är dock inte säker på att journalisten korrekt har återgivit vad som har sagts. Jag har svårt att tänka mig att en sådan man som Evald Lövenbeck skulle ha handen knuten i byxfickan. Han skulle våga lyfta handen knuten. Och så efterlyste John Andersson mitt mod. Med det menade han att jag skulle ha mod att rösta med herrar Palme, Aspling och Werner i denna fråga. Nej, käre John Andersson, det modet har jag inte. John Anderssons uppriktighet tvivlar jag inte på, men däremot på hans politiska omdöme. Jag har inte mod att på något sätt bidraga till att Sverige får en röd regering i höst. Skall vår ekonomi klaras, måste vi föra en politik som präglas av ansvar och besinning. Vårt land är rikt, vårt folk har det alltfort bra — trots allt som har sagts här om nedrustning i dag — men vår budget visar att enbart räntorna på statsskulden är större än de direkta skatteinkomsterna. Besparingar måste till, och en politik som ger arbete och därmed välstånd behövs. Om s och vpk kommer tillbaka, med det lättsinne som man just nu visar, är det ett hot mot vår välfärd som är värre än karensdagarnas införande. Mitt parti, m, har visserligen inte lagt fram propositionen i ärendet, men vår bedömning är att det även på det här området måste till åtgärder som innebär besparingar. Och trots de tiotusentals protester som man påstår finns mot propositionen i dag, är jag övertygad om att en majoritet svenskar genomskådar den taktik och den förljugna förvanskning av verkligheten som socialdemokraternas talare ägnat sig åt i dag. Jag är glad över att en så stor del av debatten sändes i TV. Man har sagt en mängd saker som är oriktiga. Det är beklämmande hur osakligt som kritiken i dag har framförts. Att stödja herr Palme är inte mod, utan oförstånd. Jag har här i min hand ett brev med en röd ros, som kom med ett bilagt blomsterkort häromdagen till en pensionär i Stockholm, en person som inte har varit moderat. Läser man vad som står där mister man tron på ärligheten hos socialdemokraterna, om man nu någonsin haft någon tro på dem. Jag skall bara citera de fyra första raderna: Sedan 1976 har vi haft en experimentperiod med borgerligt styre i Sverige. Under den tiden” — lägg märke till det — ”har landets ekonomi urholkats och statens affärer närmar sig en katastrof. Reformer som det tog årtionden för arbetarrörelsen och Socialdemokraterna att bygga upp — har rivits upp.” Min fråga är: Är det verkligen sant att det bara är arbetarrörelsen och socialdemokraterna som har genomfört allt som är välfärd? Det gäller ju t.ex. pensionerna, sjukförsäkringen och mycket annat. Får jag efterlysa ett ärligt svar på följande fråga: Har pensionerna rivits upp? Vad svarar Sveriges pensionärer? Det är tragiskt att sådant här delas ut i postlådorna. Men jag tror att det kommer att ha en verkan helt motsatt den som Mats Hulth, socialborgarråd, har avsett. Slutligen: Efter att ha lyssnat på vad vpk:s företrädare — senast Lars-Ove Hagberg — i dag har sagt om arbetarrörelsen, måste jag fråga: Är kommunismen en arbetarrörelse? Vad händer när dess idéer förverkligas? Jag vill också citera inledningsorden i Andres Kängs bok Sådan är socialismen, tryckt i år: ”Socialismen är en av de vackraste drömmar som funnits. Synd bara att den förvandlats till en mardröm överallt där man tvingats ta steget från teori till praktik.” Herr talman! Jag stöder här regeringens förslag.

Herr talman! I slutet av mitt huvudanförande citerade jag ur en intervju med en moderat i Västerbotten. Denne har uppdrag inom olika handikapporganisationer. Han säger i intervjun: ”Jag måste ställa upp och försvara grupper som jag jobbar med.

Samtidigt vill jag framhålla att jag egentligen inte efterlyste Tore Nilssons mod.

F. ö. är det flera saker i intervjun som är intressanta. Den aktuelle moderaten säger där bl.a.: ”Det är möjligt jag hade röstat ja om jag arbetat för en annan grupp. Nu bevakar jag medlemmarnas intressen och de kommer i kläm.” Det tål att fundera över. Det kan väl inte vara så att de borgerliga ledamöterna i allmänhet och de moderata ledamöterna i synnerhet inte har någon kontakt alls med de grupper av människor som nu drabbas. Man kan ju dra den slutsatsen av ett sådant uttalande. Sedan helt kort, eftersom tiden rinner i väg, svar på frågan om jag tillhör arbetarrörelsen. Jag kan lugna Tore Nilsson med att jag har min fackföreningsbok sedan jag var 15 år, med därtill hörande olika fackliga uppdrag. Även mitt parti är en del av arbetarrörelsen.

Herr talman! Jag har begärt ordet bara för att göra en kort förklaring beträffande den röstning som strax kommer att ske. Låt mig bara med anledning av det sista åter lämna en upplysning. Enligt den statistik som kom från riksgäldskontoret häromdagen, den 21 maj, den svenska statsskulden 67 000 miljoner när socialdemokratin lämnade regeringsmakten. Den är nu 326 000 miljoner. Den har stigit med 250 000 miljoner eller 250 miljarder på de här sex åren. Det är denna grava vanskötsel Ändringar i sjuk av statsfinanserna som man tar ut på de sjuka. Herr talman! Mitt syfte är ett annat. Strax kommer en röstning att ske. Läget är kanske en aning originellt. Även om samtliga borgerliga ledamöter av riksdagen skulle stödja regeringsförslaget, råder just nu en majoritet i riksdagen mot förslaget. I det läget kommer två socialdemokratiska ledamöter att lägga ned sina röster. Det beror inte på att de har någon annan åsikt än vi eller att de tycker mindre illa om detta orättfärdiga förslag. Det beror på att två borgerliga ledamöter är sjuka och inte har möjlighet att komma hit. För oss är det en hedersak att inte utnyttja en sådan situation. Därför kommer två av våra ledamöter att lägga ned sina röster. Man kan uttrycka det på det sättet att vi tar en hänsyn till de sjuka som den borgerliga majoriteten tydligen inte tycks vara villig att ta. Även om vi gör detta i dag, och även om vi på grund av det skulle förlora omröstningen, hoppas vi att det kommer väldigt många friska socialdemokrater till höstens riksdag. Kommer det tillräckligt många, så kommer vi att upphäva den här lagstiftningen om den genomförs. Det betyder i så fall att även om de borgerliga skulle vinna omröstningen i kväll, kommer denna orättfärdiga lagstiftning aldrig att hinna träda i kraft. Vi hinner upphäva den innan dess, om den blir en socialdemokratisk valseger.

Herr talman! Låt mig i anslutning till vad Olof Palme nyss sade beträffande själva den omröstning som nu följer meddela att vi för vänsterpartiet kommunisternas vidkommande har en ledamot som måste vara frånvarande i dag. Men vi har också enligt det kvittningssystem som tillämpas kvittat ut ytterligare två ledamöter som finns här i huset, eftersom man från de borgerliga partierna har angivit fullgoda skäl för bortovaron när det gäller de ifrågavarande två borgerliga ledamöterna. Vi vill inte heller utnyttja ett förhållande med sjukdom och andra förhinder för att få till stånd något slags röstningsresultat som baserar sig på att människor är sjuka. I övrigt kan jag instämma i Olof Palmes kritik och i vad han sade sist. Låt mig tillägga att om riksdagen inte fäller detta borgerliga förslag nu kommer vänsterpartiet kommunisterna självfallet att göra allt som är möjligt — att återkomma så snart ske kan och vid alla de tillfällen som ges — för att ställa förslag om att återställa ordningen.

Herr talman! Intresset hos ledamöterna för industrioch näringspolitiska frågor är väl efter den här dagens övningar en aning begränsat, men jag skall tala om dem ändå. En recensent av en biografi över den brittiske konservative politikern Macmillan karakteriserade häromdagen Macmillan på det sättet, att han hade en väldig förmåga att säga det han trodde att folk, speciellt hans anhängare, ville höra, men sedan gjorde han i tysthet någonting helt annat. I den mån det är detta som är den konstituerande egenskapen hos en stor politiker, är mina företrädare i går i den här debatten, herrar Hovhammar och Svanberg, närmast genialiska som statsmän. Det var nämligen precis vad de gjorde. Det var en diskussion som handlade om idealiserade bilder av vad de stod för och som var på behagligt avstånd från verkligheten. Jag har hört den sortens diskussion ett antal gånger när vi debatterat näringspolitik, och jag beundrar alltid dem som på det här sättet kan tro sig leva kvar i den värld som finns i Adam Smiths böcker, men som aldrig har existerat i verkligheten och som framför allt inte har något att göra med dagens verklighet. Det talas så mycket om marknadsekonomi kontra planekonomi, vilket är ett helt felaktigt sätt att uttrycka saken. De planerade ekonomierna är också marknadsekonomier, fast på ett annat sätt. Det är ju inte så i de flesta planekonomier, att man fastställer i planen hur mycket som skall produceras, utan vad som skall försäljas avgörs av avtal mellan grosshandeln och de producerande företagen. Det är heller inte korrekt att säga att utvecklingen är snabbare i s.k. fria marknadsekonomier än i planekonomierna. En ganska överväldigande historisk bevisning kan presteras till förmån för att fattiga och underutvecklade jordbruksländer industrialiseras snabbare i någon form av mer eller mindre genomförd planekonomi. För den skull är det inte så att planekonomier inte har sina problem. Planeringen som sådan ärinte någonting som man skall idealisera. Också planekonomierna kan råka ut för balansproblem. Också de kan skötas bättre eller sämre. Men för att återgå till den verklighet som råder här i Sverige vill jag säga att jag tycker det är litet tröttsamt att år efter år konstatera hur de borgerliga företrädarna talar om att i marknadsekonomin, där är det konsumenterna som styr. Detta är ju väldigt orealistiskt. Har man en sådan analys kan man inte förstå verkligheten. Det är tvärtom så att den kapitalistiska ekonomin nu har nått en sådan koncentrationsgrad att det inte är konsumenterna och konsumenternas efterfrågan som styr produkterna och produktionens inriktning, utan det är de stora producenterna som kan avgöra hur marknaden skall utvecklas. De är så stora och starka att de kan påverka och styra marknaden både med prissättning, med urval av produkter, med teknologi osv. Det är heller inte de s.k. konsumenterna i vanlig mening som köper de flesta varorna. Den mesta varuhandeln i ett land som Sverige försiggår på det sättet att företagen köper från varandra, eftersom det är investeringsvaror, kapitaloch produktionsvaror som är den större delen av den försäljning som sker. Vidare är det litet tröttsamt att höra lovsånger till den fria konkurrensen. Den är avskaffad för länge sedan i större delen av näringslivet. Man har en hög grad av kapitalisering, av koncentration och av enföretagsdominans. Detta är så mycket mer påtagligt som de flesta borgerliga ekonomer ute i Europa betraktar detta inte bara som ett faktum utan som ett problem, eftersom det innebär en större stelhet när det gäller anpassning av priser och liknande. Det betyder bl.a. att när det blir en kris, en nedgång, en depression i ekonomin anpassas inte prisnivån nedåt, utan man får det problem som vi känner från Sverige med en depression sida vid sida med en tilltagande inflation, dvs. fortsatt höga och än högre priser trots att det är depression. Detta i sin tur, säger de borgerliga ekonomerna, verkar då fördröjande på den utrensningsprocess som sker i varje kapitalistisk kris, när en del av kapitalet slås ut därför att det inte klarar av de sänkta priserna. I stället har man nu försökt från de stora monopolistiska och halvmonopolistiska företagen att hålla prisstrukturen vid makt och undvika att krisen pressar ned priserna. Följden av detta är alltså att man håller kvar kapital som annars skulle ha slagits ut. Därmed förlänger och fördjupar man krisen. Detta är problem som diskuteras i den borgerliga nationalekonomin som en rätt allvarlig fråga för den västeuropeiska kapitalismen. Det är då något märkligt att höra folk i den här kammaren tala om att fri konkurrens är det bästa och att vi här i Sverige har fri konkurrens. Sådant där har ingenting med verkligheten att skaffa. Det är också litet egenartat att år efter år och i regel från samma talare höra talas om det förkastliga i att staten ingriper i näringslivet, när man vet att de som dessa talare representerar —- ibland t.o.m. talarna själva — aldrig har haft något emot att sitta i statens knä, aldrig har haft något emot subventioner från staten. I vissa fall representerar de företag som skulle ha gått omkull, om inte den här kammaren generöst hade beviljat statligt stöd till den företagsamhet de företräder. För att även ge en liten släng åt Ingvar Svanberg, när han gentemot Erik Hovhammar lyckas framställa sig som en företrädare för en ekonomisk planering, kan man naturligtvis säga att det också är litet säreget. Om man vill ha en strukturfond, som socialdemokraterna vill — och det kanske man skall ha, det kan i och för sig vara nyttigt — så ändrar det inte på något sätt maktstrukturen i samhället. När man säger att man vill ha en dialog mellan näringslivet och staten — med näringslivet menar man då inte de som arbetar där utan de som leder företagen, de som har makten -— så att staten på rätt sätt och som så näringslivet vill kan furnera näringslivet med fortsatt kapitalförsörjning, har det ingenting med planering att göra. Det är bara en form av korporativ kapitalism, litet grand efter japansk modell men inte fullt så konsekvent genomförd. Det är litet märkligt att läsa den socialdemokratiska reservationen. Jag vet inte hur långt de socialdemokratiska ledamöterna i näringsutskottet har tänkt i de här frågorna, men om detta så att säga är deras industriella utvecklingsprogram, är det klart och tydligt att de förutsätter en evig kapitalism i Sverige. Vilka är kort uttryckt problemen i den svenska ekonomiska verkligheten, sett ur den industriella utvecklingens synpunkt? Ett första väldigt påtagligt och grundläggande problem är att det finns inget egentligt intresse från den svenska storfinansen att satsa på en vidareindustrialisering av Sverige. Man återinvesterar så mycket som man behöver för att bevara sina positioner, men man gör det inte till någon sak att gå in i en verklig utvecklingsprocess här. Det intresset har man för länge sedan förflyttat utomlands. I dag har man positionen att det svenska privatkapitalets investeringar är större utomlands än vad de är i Sverige. Det har övergått från, kan man säga, en nationell kapitalism till allt större multinationaliseringar, där det senare momentet mer och mer överväger. Det andra stora problemet är att vi sedan slutet av 1960-talet har en form av kronisk arbetslöshet och undersysselsättning i Sverige. Vi har en industriell reservarmé, som till stora delar kan döljas genom kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder, genom att de människor som finns i denna reservarmé inte ständigt är arbetslösa utan åker litet ut och in på utbildningar och tillfälliga arbeten. Men de representerar alltså en kronisk industriell reservarmé. Det betyder alltså att själva den teknologiska processen, snabbheten i rationaliseringen och utslagningen av arbeten så att säga har hunnit upp den rent kvantitativa tillväxten av kapitalet i industrin. Följden är alltså att denna reservarmé har blivit större och större. Det försöker man nu dölja genom att inte kalla de här människorna för öppet arbetslösa. Det är en terminologisk tvist, som jag inte tar upp här. Men som fenomen finns alltså denna växande industriella reservarmé här i Sverige. Det tredje stora problemet är att den nationella ekonomiska självständigheten mycket hastigt och drastiskt nu undergrävs. Det stora kapitalet i Sverige är inget svenskt kapital i egentlig mening — det är ekonomiskt och maktpolitiskt sett ett multinationellt kapital, dvs. en del av den multinationella kapitalismen. De tendenser som detta kapitals göranden och låtanden driver fram undergräver också i mycket rask takt möjligheterna till en självständig nationell ekonomisk politik.

Det gör man alltså med det klart uttalade syftet att främja exporten. Den här typen av kris hotar att bli allt värre på grund av stelheten i denna väldigt starkt koncentrerade kapitalism, och den hotar att bli mer långvarig, mer kronisk i den meningen att varje konjunkturnedgång inte bara blir djupare än den tidigare utan också mer långvarig — det går alltså trögare att ta sig upp ur den. De uppåtgående vågor som finns mellan konjunkturnedgångarna blir i sin tur allt kortare och allt svagare. Om man nu vill bryta igenom detta och erkänna att det beror på de speciella strukturella förhållanden som jag här beskrivit, då måste man logiskt komma till det resultatet att denna kris aldrig kan övervinnas med mindre än att det här systemet utsätts för grundläggande strukturella reformer. Det är också innebörden i de förslag som läggs fram i de båda vpk-motioner som behandlas i detta sammanhang.

Vi menar att en så höggradig koncentration måste mötas på det sättet att man efter mönster som delvis följs i Frankrike nationaliserar de stora affärsbankerna och finansinstituten. På det sättet möjliggör man att ge en annan riktning, både kvalitativt och nationellt, åt kapitalsatsningarna. Man förhindrar att multinationaliseringen av den svenska kapitalismen leder till en uttunning av investeringarna i den svenska industrin. Kort sagt: När det privata storkapitalet inte vill satsa på en fortsatt utveckling i Sverige, måste någon annan satsa på en fortsatt utveckling i Sverige. Emellertid måste ett överförande av den svenska industrialiseringen i ett nytt och kvalitativt annorlunda skede också innebära att man har en möjlighet att efter de folkliga demokratiska intressena styra också den teknologiska processen. Den teknologiska processen är ingenting som är givet av sig självt. Här i kammaren lika väl som i många andra sammanhang är det i de flesta fall så att diskussionen tycks förutsätta att den teknologiska utvecklingen är given. Man ser den som någonting som arbetar sig fram utan att man kan göra något åt den. Man kan bara anpassa sig till den eller följa efter den. Den är en vind som blåser och som man bara kan försöka fånga upp i en sorts utvecklingens segel. Så är det ju inte, utan den tekonologiska processen innehåller bestämda vägskäl. Man har möjlighet att välja bort vissa typer av teknologi till förmån för andra, och det är i väldigt hög grad en politisk och social fråga. All teknik har ett politiskt och socialt innehåll. Man befrämjar helt olika sociala tendenser, beroende på vilken typ av teknik man väljer. Därför menar vi att tiden är mogen nu, i detta väldigt betydelsefulla nydaningsskede. När alla avancerade industriländer måste ge sin fortsatta industrialisering en annan riktning, en mer ekologisk inriktning, säg en mer människovänlig inriktning, också en inriktning som möjliggör en stramare hushållning med råvaror och materier, då är det helt nödvändigt att i någon samhällelig form styra de företag som är de ledande i den teknologiska processen. Detta är inget originellt. Det har sagts mycket bättre och utförligare av president Mitterand än vad jag och andra företrädare för vpk här i kammaren någonsin kan säga det. Frågan om den industriella reservarmén och möjligheten att få hela folket i rationellt och meningsfyllt arbete är heller inte lösbar med mindre än att någon går in i stället för den privatkapitalism som sviker. Vi har därför i den ena av våra motioner ett mycket utförligt program till förmån för en industrialiseringi statlig regi. Det är en industrialisering i statlig regi som inte liknar den nuvarande, för den är egentligen en avindustrialisering i statlig regi, dvs. staten får ta hand om de företag som storfinansen inte är intresserad av och sköta avvecklingsproceduren, modell varven. Vi menar däremot att nyindustrialiseringen oundgängligen måste ske i någon samhällelig form. Vi efterlyser därför ett stort statligt industrialiseringsprogram med målsättningen att under 80-talet tillskapa 100 000 nya industriarbeten. I förbigående kan väl nämnas, eftersom det är så populärt att tala om att det nya krigsflygplanet — om det kommer att kallas JAS eller om det kommer att förekomma i någon socialdemokratisk variant är i och för sig likgiltigt — skulle ha någon sorts sysselsättningspolitisk effekt, att krigsrustningar har mycket ringa sådan effekt. Det är ett mycket dyrt sätt att skapa sysselsättning, och det skapar framför allt inte ens någon promille av det antal arbeten som behövs för att få den industriella reservarmén i arbete. Däremot skulle ett belopp av ungefär samma storleksordning som nu är förutsatt för JAS innebära flera hundra tusen nya civila arbeten — en jämförelse som är väl värd att erinra om i det här fallet. Kanske får jag, herr talman, dra över min tid litet grand. Det har ju talats så mycket redan i dag att det kanske inte gör så mycket om jag stjäl några minuter. Det var naturligtvis att förvänta att när Erik Hovhammar uppträdde i debatten skulle vi med naturnödvändighet under detta ärende som under en massa andra ärenden få en löntagarfondsdebatt. Det fick vi också.

Det skapar inte någon som helst realistisk grund för en diskussion om vad förslaget är eller inte är. Moderatledaren står upp - inte här i kammaren, eftersom han inte tillhör den, men utanför den — och säger att om löntagarfondssystemet i socialdemokratisk tappning införs skall vi få en enpartistat. Det är så groteskt att varje förnuftig diskussion på basis av ett påstående av det slaget är omöjlig. I Erik Hovhammars anförande i går, som inledde den här debatten, förekom liknande groteska överdrifter. En stor industriell och teknologisk process, en multinationaliseringsprocess vad avser det svenska kapitalet — som försiggår som en nästan lagbunden och tvångsmässig process i det ekonomiska systemet — har pågått sedan länge, långt innan någon hade börjat tala om löntagarfonder. Att den går Sverige förbi skyller man på den skräck som företagarna skulle känna för löntagarfonder! Detta är helt groteskt. När man t.ex. läser Kjell-Olof Feldts brev till Sveriges företag finner man att han där talar om för dem hur det är tänkt att fungera, att fonderna skall köpa aktier på precis samma villkor som alla andra kapitalplacerare, att fonderna inte har några tvångsmedel i sin hand för att förmå någon aktieägare eller något företag att sälja aktier till dem. — Du och ditt företag, säger Kjell-Olof Feldt, berörs inte av löntagarfondernas aktieköp såvida du inte själv vill det. Samarbetet med näringslivet skall bygga på ömsesidigt förtroende. Vad är detta annat än en ny variant av fjärde AP-fonden? Vi vet att fjärde AP-fonden inte har förändrat maktstrukturen i det svenska näringslivet. Detta är inget annat än en ny form av institutionell kapitalbildning, institutionellt sparande, som det finns en mängd exempel på tidigare. Fonderna kommer inte att förskjuta maktstrukturen, de utgör inget som helst hot mot det privatkapital som Erik Hovhammar och andra värnar om. Jag förstår inte varför man skall diskutera på detta sätt. Om jag vore företagare skulle jag tycka att de socialdemokratiska löntagarfonderna var riktigt bra. Om jag fick kapitalinsatser från dem skulle jag ju få mer kapital ledigt, som jag sedan skulle kunna föra ut till andra länder. Och det är helt i överensstämmelse med den svenska privatkapitalismens beteende för närvarande. Ett löntagarfondssystem i en mer offensiv form, inriktat på att skapa en mer självständig industrisektor, byggd på en annorlunda och ny teknologi jämfört med den traditionellt kapitalistiska, skulle förändra maktstrukturen. Det skulle göra löntagarfonderna till ett redskap för samhällsförändring. Och i den varianten vore det naturligtvis ur socialistisk synpunkt bra — men jag tycker inte att herrarna skall tvista så våldsamt om det nuvarande socialdemokratiska förslaget. Det är särdeles ofarligt för den svenska kapitalismen! Med dessa avslutande synpunkter på vad som i och för sig är en bifråga i debatten yrkar jag bifall till motionerna 366 och 1057.

Herr talman! Det är väl ganska naturligt att Jörn Svensson som kommunist Näringspolitiken och representant för socialismen och planhushållningen är stark motståndare till marknadsekonomin och även till vad vi brukar kalla den fria företagsamheten. Det vore underligt annars. Jörn Svensson säger i sitt inlägg att de stora producenterna avgör vad konsumenterna skall köpa. Jag hävdar, att i marknadsekonomins samhälle är det konsumenten som bestämmer. Om man talar om ett stort företag kan man som exempel ta bilbranschen. Där finns det inga små företag. Volvo är t.ex. vårt lands största tillverkningsföretag. Men om Jörn Svensson skall köpa en bil har han i detta samhälle full valfrihet att köpa vilken bil han vill. Det är alltså konsumenten som bestämmer varan, även om det företag som tillverkar bilen är en storindustri. Därför kan jag inte acceptera vad Jörn Svensson nyss sade, att det är de stora producenterna som avgör vad konsumenterna skall köpa. Mitt exempel är ett av många som motbevisar det påståendet. När det gäller vilket system som är att föredra vill jag bara helt kort konstatera att marknadsekonomin trots allt är det enda ekonomiska system i världen som har kunnat ge människorna en synnerligen god levnadsstandard. Motsatsen ser vi i de länder som tillämpar planhushållning — det system som Jörn Svensson föredrar. Så helt kort om löntagarfonderna, eller de kollektiva fackföreningsfonderna som jag i går kallade dem. Från näringslivets och småföretagarnas sida är vi motståndare till den koncentration av politisk och facklig ägarmakt till en hand som kommer att ske. Vad blir det sedan kvar av marknadsekonomin? Vilken valfrihet blir det på sikt eller vilken frihet blir det över huvud taget för näringsliv och enskilda människor? Det är den fråga som vi i dag ställer och som många svenska medborgare med all rätt ställer.

Herr talman! Erik Hovhammar är väl lycklig i sin värld, och vare det mig fjärran att ta denna lycka ifrån honom.

Har metallarbetare Andersson fått diskutera hur mycket drivmedel bilen skall dra? Har han fått diskutera hur säker den skall vara? Har han över huvud taget fått diskutera i hur hög grad det svenska samhället skall präglas av privatbilism eller av andra transportsystem? Nej, den frågan har aldrig ställts till honom. Han har aldrig fått uttala sig om det. Och som den lilla människa han är har han ingen som helst makt att sätta bakom en eventuell vilja i det avseendet. Han kanske skulle vilja ha alltsammans helt annorlunda. Han skulle kanske vilja ha andra typer av bilar, eller färre bilar och bättre kollektivtrafik med mindre olyckor. I synnerhet om han har ett par barn tror jag att den senare synpunkten är viktig för honom. Det är inte han som styr. Det är inte metallarbetaren och de andra arbetarna och löntagarna som har bestämt hur bilsamhället skall se ut. Och de styr naturligtvis inte heller annan produktion. Detta görs upp på mycket högre nivå. Det är t.o.m. så att det inte finns någon personlig vilja i denna process. Den är delvis tvångsmässig, eftersom kapitalismen inte riktigt kontrollerar sig själv. Den föder utvecklingstendenser som den inte själv kan komma ifrån, som den på ett tvångsmässigt sätt är bunden av. Vore det inte så, skulle den inte ha genomgått 17 kriser sedan början av 1800-talet. Och den skulle inte vara i kris nu — något som vi i och för sig inte kan önska. Detta visar bara att vi måste utgå från en realistisk analys av hur det ligger till, att man har nått en koncentrationsgrad och en grad av multinationalisering som skapar problem för en relativt gammal industrination som Sverige. Vi har varken den kvalitativa typ eller kvantitativa omfattning av industriinvesteringar som vore nödvändig ur nationell och folklig synpunkt. Därför måste någon annan än det privata kapitalet träda in. Det är nödvändigt att diskutera den frågan. Sedan kan man ha olika åsikter om hur dessa strukturella reformer skall se ut och genomföras.

Herr talman! Man brukar ibland tala om valfrihetens samhälle, och det med all rätt. Jag hävdar fortfarande att marknadsekonomin innebär valfrihet för den enskilde konsumenten. Metallarbetare Andersson, som Jörn Svensson tog som exempel, har möjlighet att — om han så vill — köpa exempelvis en Volvobil. Han kanske tycker att det är en bra bil som passar hans smak, hans ekonomi osv. Vill han köpa en prisbilligare bil har han också många att välja bland. Det viktiga är alltså att han har frihet att välja. Jag upprepar därför att konsumenten har valfrihet i marknadsekonomin. Det är en ståndpunkt där jag inte ryggar tillbaka. Motsatsen är planekonomin och planhushållningen, där det inte finns så mycket att välja bland. Ett system med löntagarfonder innebär också att ett fåtal stora företag styr marknaden, vilket betyder mindre möjligheter för konsumenten att välja. Det är en av de frågor som vi kommer att föra fram i valrörelsen. Ett fondsocialistiskt Sverige innebär på sikt mindre valfrihet för konsumenten.

Herr talman! Första gången jag hörde talas om valfrihetens samhälle var när Tage Erlander drev det som en slogan. Det är roligt att se hur den politiska scenen skiftar med åren. Det är klart att man kan definiera frihet som att ha möjlighet att välja mellan att köpa en Saab, en Volvo eller en Toyota. Om Erik Hovhammar är nöjd med den definitionen, så får han väl vara det. Men man kan också uppställa frihetsproblemet på ett annat och för dagens diskussion mer relevant sätt. Vem är det bland de s.k. konsumenterna, de vanliga människorna i landet, som har valt att investeringarna i utlandet av svensk företagsamhet skall vara så mycket större än investeringarna i Sverige? Vems valfrihet är det som har skapat situationen att vi har en reservarmé på flera hundra tusen människor? Vems valfrihet är det som tar sig uttryck i att det kapitalistiska samhället en gång vart tionde år är i kris och gör enorma förluster i kapacitet samt mänskliga och sociala förluster? Vems valfrihet är det som har skapat den situationen? Jag tvivlar på att det är ett uttryck för metallarbetare Anderssons valfrihet eller valfriheten för andra människor som lever ungefär som han, när systemet börjar visa den typen av drag.

Jag tycker ändå att det är en raffinerad verklighetsflykt av Erik Hovhammar, när han inte vill ta ställning till dessa problem. Det är precis som om det i hans värld inte förekommer någon multinationalisering, ingen koncentration, inga karteller och ingen miljöförstöring. Där förekommer bara en form av teknologisk process, nämligen den som nu pågår. Den är obönhörlig och den kan vi aldrig ifrågasätta. Det verkar inte vara någon större frihet i den samhällsvisionen. Det måste jag säga, vad den nu i övrigt präglas av. Jag hävdar att detta problem är det grundläggande och dem vi måste diskutera. Jag är också litet besviken över att man från socialdemokratiskt håll, där man ändå borde se dessa problem på ett annat sätt, inte för den diskussionen utan i alltför hög grad böjer sig för marknadsresonemangen och de idealistiska illusionerna.

Herr talman! I näringsutskottets betänkanden 33 och 34 behandlas dels anslagsfrågor i regeringens budgetproposition, dels ett ganska stort antal motioner om näringspolitiken. Att så många motioner har väckts i detta fall beror väl på att det är valår i år. Jag vill erinra om att riksdagen i fjol antog riktlinjer för näringsoch industripolitiken enligt förslag i regeringens proposition 1980/81:130. Det kan finnas anledning att påminna om vad den centerpartistiske industrimi nistern framhöll i denna proposition. Han sade då: ”Industripolitiken bör främja ett decentraliserat ekonomiskt system byggt på marknadshushållningens principer och präglat av socialt ansvar och god resurshushållning. —--- Marknadssystemet bygger på att de enskilda företagen fattar beslut om vilka produkter som skall tillverkas, hur de skall framställas och på vilka marknader de skall avsättas. Förändringar i priser och avsättningsmöjligheter ger företaget anledning att anpassa produktionsvolymen och ompröva marknadsinriktning, produktval och produktionsteknik. Marknadsekonomins styrka ligger bl.a. i en smidig anpassning till lägen med nya förutsättningar. — — — Investeringsbesluten fattas på grundval av förväntningar om mera långsiktiga förändringar i efterfrågan, produktionsteknik, konkurrensförhållanden, löner etc. Även för denna typ av mera framtidsinriktade beslut är emellertid marknadssystemet normalt överlägset andra hushållningssystem.” Detta gäller trots allt vad Jörn Svensson nyss framhöll här. Konsumenten kan vara ett företag som köper insatsdelar till sin produktion, vilket i sin tur ger den slutlige konsumenten en billigare och bättre vara. Industriministern fortsatte: ”Samhället bör emellertid ange ramar och förutsättningar för marknadsekonomin. Därigenom styrs näringslivet att tillgodose angelägna krav i samhällsutvecklingen bl.a. regional och sysselsättningspolitiska samt miljöpolitiska krav. Näringslivet skall genom samhällets insatser stimuleras till att medverka till en balanserad regional utveckling samt en teknisk och industriell utvecklig som främjar en ekologiskt balanserad utveckling och en human livsmiljö. Näringspolitiken bör inriktas på mångfald och decentraliserat inflytande. Ekonomisk maktkoncentration och skadlig kartelloch monopolbildning bör motarbetas. Vittförgrenat ägande och personliga initiativ samt nyföretagande och utveckling av småföretag bör främjas. De kooperativa ägandeformernas möjligheter till personligt engagemang och inflytande måste tas till vara.” Det är alltså fråga om en marknadsekonomi under ansvar med stor frihet för företagen att konkurrera om att göra de bästa produkterna och tillfredsställa konsumenternas önskemål inom de ramar som politikerna i samhället ställer upp. Vi brukar inom centern betrakta denna inriktning av näringspolitiken som den tredje vägen. Vi säger där å ena sidan nej till planhushållning och socialism, som är en tung, byråkratisk och ineffektiv metod, och å andra sidan också till en ohämmad spekulationsekonomi. Vi kan inte minst på den ort som vi nu befinner oss på hämta många exempel på nackdelarna med en sådan. Centern, folkpartiet och moderaterna har i näringsutskottets betänkande nr 34 skrivit sig samman i en riktning som i stort bygger på den industripolitiska proposition som antogs i fjol. Synpunkter i de från de andra partierna avlämnade motionerna har därvid beaktats. Jag vill gärna säga att det har varit ett bra samarbete mellan oss på den icke-socialistiska sidan i näringspolitiska frågor. Inte minst Erik Hovhammar och Sven G. Andersson men även andra har bedrivit ett långvarigt samarbete i dessa frågor. Jag tror att vi har ett bättre samarbete på detta område än på många andra på det politiska fältet. Vi har också eftersträvat ett större sådant samarbete med socialdemokraterna, och vi har även kunnat avstyra en del reservationer bland de många som varit aktuella i samband med våra betänkanden. Om man ser till den praktiska verkligheten finner man att en del av reservationerna saknar relevans. Vi har ibland lyckats avstyra sådana, ibland inte. Vi får väl fortsätta på den vägen. Jag är litet förvånad över Ingvar Svanberg, som i sitt första anförande i går betecknade den inledande programförklaringen från de icke-socialistiska partierna som tre oförenliga linjer. På vilket sätt representerar den skrivning som presenteras i näringsutskottet betänkande nr 34 oförenliga linjer? I den socialdemokratiska motion som ligger till grund för reservationen, liksom i utskottsordförandens plädering i går vill jag kritisera närmast två punkter. För det första försöker socialdemokraterna ständigt lägga skulden på regeringen för den utveckling som vi har drabbats av under senare år och som helt är betingad av omständigheter över vilka inte har kunnat råda i vårt land. Detta bevisas av att en mindre framgångsrik utveckling än vad man upplevde under 1960-talet har drabbat hela västvärlden, för att inte säga de allra flesta länder. Socialdemokraterna talar om en illa skött politik, om nedslaktning av industriverket och om förfall i industriplaneringen. Jag tycker inte att en sådan vokabulär hör hemma i denna debatt. Verkligheten är faktiskt svårare än vad den ger uttryck för. Vi har haft en oljekris, en konjunkturnedgång och en snabb strukturomvandling i andra länder, vilken vi inte riktigt kunnat följa medi. Det är orsaken till att vi i dag inte kan driva fram standardutvecklingen i samma höga tempo som tidigare. Den kanske viktigaste faktorn var att socialdemokratin under 1970-talets första hälft lade grunden till en kostnadsutveckling för industrin i Sverige som gjorde att vi förlorade marknadsandelar. Den är fortfarande, sex år efteråt, en avgörande fråga för oss i konkurrensen med andra länder, både när det gäller exporten och när det gäller importen. Jag tycker att socialdemokraternas tal saknar fog, och jag vill efterlysa en mer realistisk diskussion. Vad jag för det andra vill rikta kritik mot är att man, trots att man på en del ställen i skrivningarna erkänner att industrin har en avgörande betydelse för sysselsättning och ekonomi, ändå inte lägger fram förslag som på något avgörande sätt skulle hjälpa oss att komma ur den här krisen. Man talar om att vi måste ha ett brett handlingsprogram. Men hur långt kommer man med ett brett handlingsprogram, om man inte sätter in några realistiska åtgärder i det? Man talar vidare om att öka bostadsbyggandet. Ja, varför skall man öka bostadsbyggandet? De som lyssnade på dagens Morgoneko kunde ju höra byggnadsstyrelsens chef säga att vi har över 25 000 tomma lägenheter. Svårigheterna är nu att finansiera dessa tomma lägenheter. Skulle vi bygga flera bostäder — alltså utöver de program som finns — skulle det innebära att vi finge bygga i Stockholm, Uppsala, Lund och Umeå. Skulle det vara en politik att eftersträva, att öka bostadsbyggandet på de orter som redan lider av en överhettad ekonomi? Eller också skall det vara riktade insatser och åtgärder för direkt påverkan av enskilda företag och projekt. Det är ju någonting som säkerligen skulle vara mera till skada än till nytta i näringslivet. Vidare talar man om organiserade former för överläggningar med näringslivet. Men vi har verkligen redan många former för överläggningar, mellan politikerna och företrädare för näringslivet, mellan regeringen och näringslivet osv. Jag kan räkna upp en hel del. De förslag som presenterats räcker inte långt i verkligheten. Jag frågar mig om utskottets ordförande Ingvar Svanberg själv verkligen tror på att de förslag som har presenterats i skrivningarna och i reservationen skulle lösa de stora problem som vi har — vi har en industri som är för liten för att uppfylla de ekonomiska krav som vi människor ställer — eller skapa balans i ekonomin eller generera det underlag som erfordras för den höga konsumtionsnivå som vi har. Det fordras nog något annat. Då tror jag att det i hög grad måste till generella åtgärder som syftar till att skapa en bättre lönsamhet för industrin. Vad jag är förvånad över är att socialdemokratin inte har tagit upp det man iandra sammanhang säger skulle vara avgörande för att lösa de här frågorna, nämligen kollektiva fonder. När man är ute och reser hör man ofta talas om kriser här och där. Det ena företaget efter det andra drabbas ju av svårigheter på grund av bristande lönsamhet. Men då säger man från socialdemokratiskt håll på de berörda orterna att hade vi haft löntagarfonder, skulle det och det inte ha hänt. Jag undrar hur det är med den saken. Det resonemanget visar ju vad löntagarfonderna skulle användas till. Skulle man använda löntagarfonderna till att gå in i de företag som inte lönar sig, ja, då förstår vi också vilken effektivitet och vilken ekonomi det skulle bli med ett sådant system.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 I en reservation kritiserar socialdemokraterna regeringen för att ha en negativ inställning till industriverket. Ingvar Svanberg sade i går: Slakta industriverket! Jag tror att en sådan uppmaning inte passar i den här debatten. Det är inte fråga om en nedrustning av de olika instanserna för att främja industrins utveckling. Det är i stället fråga om att hitta bättre vägar, att rationalisera och effektivisera så att man med en mindre andel statliga medel kan få ett effektivt arbete. Det har ju gjorts några förändringar i det här sammanhanget. Man hart.ex. gjort SIFU till ett självständigt organ som, fortfarande i samarbete med industriverket, kan driva frågorna intensivare och nå bättre kontakt med näringslivet. Hit hör också frågan om en särskild mineralpolitisk organisation samt frågan om ett särskilt energiverk, som ju Man har alltså tillsatt en utredning som skall försöka hitta de effektiva vägarna. Det är bakgrunden, jämte det faktum att vi hur som helst inte har pengar i budgetarbetet. Därför måste man eftersträva en effektivisering. Näringspolitiken Självfallet är det besvärande att nödgas dra ned på anslagen till olika organ. Men skulle det nu vara så att t.ex. den kommunala energiplaneringen erfordrar ytterligare medel och det inte kan förverkligas på grund av fördröjningen i fråga om energiverket, kan det vara rimligt med en omfördelning av medel till verket så att arbetet åtminstone kan komma i gång och bli effektivt. Jag tror att den möjligheten finns. I reservation 2 vid näringsutskottets betänkande 33 talar man om Värmlands forskningsoch utvecklingsråd. Man vill ha 5 milj.kr. till det rådet. Ett grundkapital har ju skjutits till från stiftarna — handelskammaren, utvecklingsfonden, Karlstads kommun och landstinget — och rådet bildades så sent som 1981. Detta är alltså ganska nyligen startat. Det har tillförts medel -— ungefär 20 milj.kr. för Värmlands län — som vissa av stiftarna fått del av. Man har möjlighet att sätta i gång ett riktigt arbete — det vill jag understryka. Vi har från majoritetens sida ansett att om det skulle finnas realistiska projekt som förs fram i ett utvecklingsbart skede, så finns det ju möjligheter att på nytt pröva anslag från olika organ till sådana insatser. Reservation 3 gäller bidrag till branschforskningsinstitut. Reservanterna vill ställa ett villkor, att statsbidrag inte skall kunna lämnas ut om det inte finns styrelserepresentanter från de fackliga organisationerna. Detta tycker vi är att gå väl långt. Vi har ju tidigare i riksdagsbeslut uttalat vår förståelse för att de anställda skall ha inflytande och insyn i branschforskningsråden, och det sker kontinuerligt en förändring i den riktningen. Man har nu arbetstagarrepresentanter i åtta av de branschinriktade kollektiva forskningsorganens styrelser. Utskottets majoritet utgår från att arbetsmiljöaspekterna i erforderlig grad kommer att tillgodoses i dessa organs styrelser och att arbetet kan gå vidare och problemen lösas från fall till fall. Till slut gäller det det internationella samarbetet. Här pågår ett unikt arbete på många olika fronter. Jag kan erinra om det avtal som träffats med Norge om ekonomiskt samarbete. Riksdagen anslår 37 milj.kr. varje år under fem år för att stödja detta ekonomiska samarbete på industrioch energiområdena. Detta stöd bör utgå till etablerade organ. Skulle det uppkomma nya realistiska projekt, så kan man givetvis även på detta område komma igen till regeringen och i särskild ordning pröva frågan om extra medel. Herr talman!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

Herr talman! Det är ganska enastående att höra Johan Olsson tala om hur bra allting är i denna den bästa av världar han kan tänka sig och med den underbara regering vi har just nu. Jag satt och gjorde en liten jämförelse. Vi hade nyss Jörn Svensson uppe i talarstolen. Han gjorde som vanligt en alldeles briljant analys av problemen. Det är han oerhört skicklig på. Han höll en mycket skicklig akademisk föreläsning och analyserade problemen helt riktigt. Man frågar sig bara hur han skall ta ner denna vackra bild till verklighetens Sverige där vi är i dag — det är den enda reflexion jag gör. Johan Olsson har inte de problemen. Han behöver inte göra någon analys. Han har en barnatro som hindrar honom från att se verkligheten. Han började med att citera de underbara ting industriminister Åsling hade skrivit i propositionen. Och det tror Johan Olsson på — detta är ju någonting som man måste lita på. En karikatyrtecknare gjorde en gång en verkligt rolig teckning. Den föreställde de politiska ledarna. Gunnar Hedlund var centerpartiledare då. Ovanför Tage Erlander fanns Marx och ovanför de borgerliga ledarna deras förebilder. Gunnar Hedlunds förebild, det var Hedlund i Rådom. Johan Olssons förebild har blivit betydligt mindre och betydligt blygsammare — det är Nils Åsling, och då behöver man inte förklara något. Det är fel att lägga någon skuld på regeringen, för den har ju inget inflytande över någonting — o nej, det är ju den arga omvärlden som åstadkommit allt detta trots att regeringen har gjort allt så bra. Och hur långt kommer man med planering? Det är ju meningslöst att ha någon planering. — Ja, med den här regeringen tror jag att det är så. Så talar Johan Olsson om ökat bostadsbyggande. Jag tar detta som exempel på hans sätt att resonera. Det skulle inte vara någon mening med att få ett ökat bostadsbyggande, för då skulle man bygga i Stockholm och Umeå — av alla platser — där det redan är så överhettat. Ja — vilken plats i Sverige är överhettad när det gäller sysselsättning i dag? Framför allt vill jag protestera mot att Umeå skulle vara speciellt överhettat. Sedan frågar Johan Olsson om vi verkligen tror att våra förslag löser problemen. Visst gör de det — bitvis. Vi kommer i gång, byter inriktning. Den borgerliga inriktningen är att dra ned och skapa mindre sysselsättning och mindre inkomster för folk, och så måste man dra ned ännu mer och ännu mer. Vi vill börja satsa för att få folk i jobb, för att kunna få en utveckling av industrin. Vi tror att det blir en lösning — inte över en natt — men vi kommer att gå i en annan riktning. Johan Olsson säger att det är förfärligt att tala om att slakta SIND, statens industriverk. Men varför ger ni då utredningsmannen i uppdrag också att utreda om inte industriverket kan läggas ned? Är det bara en bluff att den instruktionen till utredaren finns? Under de borgerliga regeringarna har man hela tiden dragit ner anslaget till SIND, som fått minska antalet anställda. Men det gör man naturligtvis för att utveckla SIND -— inte för att dra ned!

Herr talman! Jag skulle vilja fråga Johan Olsson: Vad är det för mening med att läsa upp den typen av programmatiska deklarationer, när den verklighet som man måste förhålla sig till ser ut precis tvärtom? Här talar Johan Olsson om ett decentraliserat ekonomiskt system. Jag tror inte att det finns någon enda seriös studie, nationell eller internationell, som inte visar att den svenska industrin är en av de mest centraliserade, en av de hårdast koncentrerade. Man skulle möjligen kunna få fram jämförbara nivåer om man jämför med Japan, där man har en alldeles speciell, mycket starkt monopolistisk typ av struktur, påbackad med ett starkt inflytande från statliga institutioner. Det är inte alls ett decentraliserat ekonomiskt system utan ett centraliserat ekonomiskt system som vi har att förhålla oss till. Det är också en av orsakerna bakom den tilltagande multinationaliseringen, som går parallellt med att finansgrupperna och industriimperierna blir större och större och allt mindre svenska, om jag får uttrycka det så. Det är detta vi skall diskutera utifrån — inte utifrån någon sorts idealbild som inte finns! Förändringen i priser sörjer för en smidig anpassning av produktionen — det är ytterligare en sådan fras som fullständigt saknar burskap i verkligheten. I den borgerliga nationalekonomin i Västeuropa i dag är det nämligen ett allvarligt diskuterat problem att anpassningarna i priser inte på något sätt följer konjunkturerna och marknaderna, utan att det görs en mängd olika försök att hålla priserna uppe och t.o.m. höja dem trots att det är kris och nedgång. Det är inte som för två mansåldrar sedan, att svaret från företagsamheten på en depression är prissänkning för att uppnå större omsättning, utan tvärtom. Och det är följden av den ekonomiska koncentrationen, som gör det möjligt att sätta de traditionella marknadsmekanismerna ur spel. Det är detta vi måste diskutera utifrån.

Vad skulle hindra oss från att göra det? Vad är det för obönhörliga, gudomliga krafter som skulle förhindra ett sådant initiativ, som bryter krisen, undersysselsättningen, misshushållningen med människoresurser?

Herr talman! Ingvar Svanberg använde ordet barnatro när han sade att jag hade någon sorts barnslig tro på att allt vad industriminister Åsling — som nu har kommit in i kammaren — gjorde var rätt och riktigt. Det är ett sätt att tala om någonting annat än sakfrågan. Det jag har gjort är endast att referera det industripolitiska program som riksdagen antog för ett år sedan, och som, Jörn Svensson, inte på något sätt saknar verklighetsanknytning. Det är med utgångspunkt i det här programmets bas som vi kan diskutera verkligheten i dag. Jag tror att det är mycket svårare att diskutera verkligheten med utgångspunkt i den planekonomi som Jörn Svensson företräder. Vilket område har visat exempel på att lösa frågorna bättre än vi har gjort i det svenska systemet? Vilket land har bättre levnadsstandard än vi i Sverige, tack vare marknadsekonomin med det enskilda näringslivet som bas? Vad har vi för garanti för att man inte i en planekonomi manipulerar med priser när man ser att företagen i planekonomin inte lönar sig? Man kanske uppehåller en konstlad prisnivå och avskiljer det landet från konkurrens från utlandet. Är det till konsumenternas fördel? Var har man en reservarmé av människor som kanske inte gör en produktiv insats, om inte i ett land där man har en planekonomi, när man inte kan följa hur ekonomin och företagen sköts? Nej, på den ekonomin tror jag inte, och det finns inget exempel på att den skulle vara lönsam. Nej, Ingvar Svanberg, tala om på vilken punkt jag litade till barnatron, tala om på vilken punkt jag hade fel, på vilken punkt jag uttalade mig verklighetsfrämmande! Tala om vilka konkreta åtgärder som socialdemokratin vill lägga fram förslag om för att lösa de svårigheter som industrin i det här landet har f. n. Räcker det med ett brett handlingsprogram? Varför har ni inte tagit upp löntagarfonderna i ert industripolitiska förslag, som ni säger skall lösa alla problem? Vad gäller SIND är det ganska naturligt att en utredning som skall se över en organisation har en förutsättningslös roll att spela. Man få se till alla aspekter.

Herr talman! Johan Olsson är så förvånad över det jag säger och över att jaginte har kommit med några konkreta förslag till hur den här frågan skulle kunna förverkligas. Han vill också veta vari jag anser att hans barnatro ligger. Jo, hans barnatro ligger i att han säger att allt vad regeringen har gjort är riktigt. Regeringen rår inte för någonting av den svåra industrikris vi har i samhället just nu. Sedan angriper Johan Olsson mig och säger: Räcker de här åtgärderna? Vad är det för åtgärder? Ni kom inte med några förslag. En av betänkandets huvudpunkter går ut på att socialdemokraternas förslag inte leder rätt. Det tror inte Johan Olsson att det gör, för han har sin barnatro att industrimi nistern hittar rätt. Men det har inte vi. Vi har föreslagit åtgärder för att få i gång ekonomin. Sedan kommer det verkligt dråpliga: Varför tar ni inte upp förslaget om inrättande av löntagarfonder i era motioner? Det torde inte vara Johan Olsson främmande att frågan om löntagarfonder diskuteras inom arbetarrörelsen. Vi kommer att driva denna fråga i årets valrörelse. Att frågan skulle behöva tas upp just i det här sammanhanget för att förverkliga det vi vill börja med att inrätta är ganska tokigt. Löntagarfonderna blir inte uppbyggda över en enda natt. Beträffande Johan Olssons barnatro i övrigt, så sade han att industriministern nu kom in. Ja, industriministern tål nog att höra att jag säger att jag inte tror att han har vidtagit de riktiga åtgärderna. Han tålt.o.m. att höra att jag säger att han kanske är en ännu sämre förebild än vad Hedlund i Rådom var. Det kan jag säga, även om industriministern är inne i kammaren. Jag tror att vi, som båda är sluggrar, kan tåla det.

Herr talman! Låt mig använda min återstående replik i detta replikskifte till att återigen försöka få Johan Olsson att hålla sig till de verkliga problemen och de förslag som vi har framställt. Johan Olsson har här stått och talat om hur många stora, anonyma företeelser i utlandet som har skapat svårigheter här i Sverige. Han erkänner att dessa svårigheter finns. Han erkänner att vi har svår undersysselsättning och arbetslöshet — det är obestridligt, det finns det siffror på. Han måste rimligtvis också erkänna att investeringarna är för små. Däremot har den privata storfinansen här i Sverige råd att investera i helt andra länder. Den ger sig iväg från Sverige, vilket är en följd av dess multinationalisering. Då måste frågan uppstå: Hur skall dessa problem lösas? Man kan inte hänvisa till att företagsamheten skall lösa dem i en fri marknadsekonomi, för det gör den ju inte — det ser vi. Den vill inte investera här. Vem skall investera och skapa de nya industrijobben? Vad skulle hindra att man byggde upp ett stort statligt industrialiseringsprogram, där man drog in de fackliga organisationerna och de arbetande med deras kapacitet i ett demokratiskt inflytande för att lägga upp produktionen, skapa 100 000 nya industrijobb och göra slut på arbetslösheten? Vad skulle det vara för fel med dessa företag? Även de skulle naturligtvis arbeta och sälja på en marknad på s.k. marknausmässiga villkor. I ett industrisamhälle, vare sig man har samhälleligt ägande eller privat ägande, förekommer det ju en marknadsekonomi. Villkoren varierar och den ser något annorlunda ut, men det är alltid på en marknad som produkterna skall avsättas. Vad är det som hindrar Johan Olsson och hans parti att säga: När det privata näringslivet sviker och inte klarar en uppgift, när det hellre vill satsa någon annanstans eller på spekulativa ting i stället för på produktiva, då måste vi ta ansvar för en vidare industrialisering av Sverige, i annan regi och andra former? Vad är det för fel med det? Vad är det för oöverstigliga hinder som finns för detta? Är det rent av så, att ni vill ha arbetslöshet och undersysselsättning, därför att det möjliggör för er att gå storkapitalet till mötes i dess strävan att pressa tillbaka folkets levnadsstandard och fackföreningsrörelsens och arbetarrörelsens positioner?

Herr talman! Nog är det ganska egendomligt, Ingvar Svanberg, att ni, när ni har lagt fram ett stort program om kollektiva fonder, antagit det på kongresser och satsat enormt på att marknadsföra detta system, som skulle vara en industripolitisk insats av stor räckvidd, inte ens nämner systemet när ni väcker motioner om industripolitik. Det är högst märkligt att ni inte har tagit upp löntagarfondssystemet, det kollektiva fondsystemet, i detta sammanhang. Vad skall det annars tjäna till? Tror ni inte längre på systemet? Sedan till talet om att jag tror på allt vad industriministern har gjort. Ett sådant läge som jag beskrev tidigare, som i stora stycken har förorsakats av den socialdemokratiska kostnadsutvecklingen, oljekriser och annat, har givetvis inneburit svårigheter för regeringen. Det är klart att man efteråt kan säga att mycket i många avseenden kunde har gjorts bättre. Så är det alltid — så är det med Ingvar Svanberg och så är det med mig. Men låt oss titta på den socialdemokratiska politiken. Om vi skulle ha genomfört de förslag som socialdemokraterna har lagt fram under senare år, hade det inneburit att vi haft ett avsevärt sämre läge. Det beror för det första på att ni har protesterat mot alla besparingsförslag som regeringen har lagt fram. Med en socialdemokratisk politik skulle vi alltså haft ett större budgetunderskott, därmed högre inflation, svårare att sänka räntan och då troligtvis ett högre ränteläge. Vad skulle det ha inneburit för svensk industri? För det andra skulle vi haft högre kostnader för näringslivet, eftersom ni har lagt fram förslag till avgifter på näringslivet i flera omgångar som skulle ha slagit ut flera företag och slagit ut många fler människor inom industrin. Skulle socialdemokratisk industripolitik ha gällt under senare år, skulle vi haft ett betydligt sämre läge än vi har i dag, det är någonting att tänka på. Jag tror inte att lösningarna på problemen ligger i att vi här käbblar om sådana här saker. Vi skulle egentligen sätta oss ned och titta på hur verkligheten ser ut och vara överens om sanningen: för att kunna uppehålla en så hög konsumtionsnivå som vi nu har måste vi bygga ut näringslivet i detta land. Detta vill jag säga också till Jörn Svensson. Vi kan inte bygga ut näringslivet i detta land om vi har en kostnadsnivå som är högre än i omvärlden. Vi måste hänga med i strukturomvandlingen och strukturutvecklingen i takt med andra länder. Vår industri måste alltså bli lika bra som andra länders industrier — det är där skillnaden ligger. Vi kan inte lyfta oss själva i håret och klara oss bättre, utan vi måste se verkligheten som den är och satsa på att skapa förutsättningar för svensk industri att bli lönsam och konkurrenskraftig. Det är det allra viktigaste för att vi skall klara vår ekonomi.

Herr talman! Om den allmänna slutsatsen, att 1980-talet måste innebära återhållen konsumtion och forcerade investeringssatsningar, råder det knappast några delade meningar. Detta är självfallet det viktigaste samhällsekonomiska budskap vi har att föra ut. Men det är för den skull inte ointressant att från denna allmänna slutsats om behov av ökade investeringar ta steget till en djupare diskussion om hur den industriella expansionen skall gå till. Låt mig börja med en självkritisk betraktelse. Den senaste tioårsperioden har staten i stöd eller till olika företag givit 26 miljarder kronor. Till det kommer lån på 16 miljarder kronor som staten har beviljat och lånegarantier på 33 miljarder kronor — allt i löpande priser. Sammantaget blir det 75 miljarder kronor. Den absoluta huvuddelen av dessa satsningar hänför sig till andra halvan av 1970-talet. Det mesta av dessa pengar har använts för insatser i s.k. krisbranscher: järn och stål, skog, gruvor och varv. Ett viktigt syfte med dessa tillskott har varit att åstadkomma nödvändiga omställningar inom dessa branscher på ett socialt acceptabelt sätt. Även om en hel del av pengarna således haft ett starkt socialt syfte finns det anledning att så här i efterhand ställa några frågor. Vad skulle ha hänt om industriministern i den nya borgerliga regeringen 1976 hade föreslagit regeringen att han skulle få disponera 30 miljarder kronor under de kommande tre åren för att hålla olönsam svensk industri under armarna och förstatliga ett par tunga branscher? 30 miljarder kronor var då en ännu mer fantastisk siffra än i dag. Statsutgifterna uppgick budgetåret 1976/77 till 115 miljarder kronor. Förmodligen hade ingen tagit hans propå på allvar. Och ändå var det precis vad som hände! Det skulle sannolikt inte stöta på några svårigheter att under de kommande åren ånyo plöja ner lika mycket i svensk industri —i varven, i stål-, skogs-, tekooch andra branscher — men nu vet vi hur det kan gå. Problemen blir i allmänhet inte lösta. Långt oftare permanentas de. Om man alltså inte framöver på samma sätt som tidigare bör göra stora statliga satsningar i näringslivet, vad kan vi då göra för att klara sysselsättningen? Det viktigaste — och det finns anledning att ständigt betona detta — är att se till att näringslivet i varje läge har en sportslig chans att klara konkurrensen med utlandet. Om inte kostnadsläget är avpassat till omvärlden, kan inga statliga satsningar i världen på nya branscher kompensera. Vi har det näringsliv vi har. Det kommer, även med mycket stora investeringar de närmaste åren, att se ut ungefär som det gör i dag. Därför måste konkurrenskraften för vad vi i dag har vara god. I folkpartimotionerna 1045 och 1054, som behandlas i utskottsmajoritetens skrivning, tecknas bakgrunden till den svenska industrins nuvarande situation. Vi anger också vissa huvuddrag i en på liberal grund utformad näringspolitik. Som jag tidigare sade krävs det att näringslivets situation förbättras, främst att lönsamheten i industrin blir bättre. Det är ju så att vinstgivande företag är en förutsättning för att arbetsmarknadspolitiken skall fungera och för att den nödvändiga strukturomvandlingen skall kunna genomföras i socialt acceptabla former. Marknadsekonomin måste därför stärkas, men en viktig del i en liberal näringspolitik är att vi får en maktspridning och ett decentraliserat ägande. Jag tror med andra ord att den nuvarande regeringen är beredd att i fortsättningen ge ökat utrymme för marknadsekonomin. Att interventionismen drevs så långt under de första åren med en icke-socialistisk regering skall noginte ses som uttryck för någon ideologisk omsvängning, utan fastmer som en tillfällig kapitulation inför de akuta problem som regeringen ganska oförberedd ställdes inför. För en regering som i huvudsak misstror en selektiv näringspolitik, dvs. en näringspolitik som går ut på att dra in resurser från näringslivet och sedan styra ut dem enligt politiska bedömningar, är det nödvändigt att verka genom generella ekonomisk-politiska åtgärder. Syftet med dessa är att påverka det allmänna klimat som alla företag, krisföretag och andra, har att verka i. En allmän klimatförbättring kan ses som en chans också för företag i kris. Det gäller för företagsledningar och anställda att anta den utmaningen. Men bara i det enskilda företaget kan man avgöra hur dess speciella resurser kan utnyttjas i den nya situationen. Det är naturligt att oppositionspartier gärna framställer regeringens åtgärder som oplanerade och som tillfälliga nycker. Men faktum är att de åtgärder denna regering och den föregående vidtagit sedan hösten 1979 utgör ett led i ett mycket konsekvent ekonomisk-politiskt program. Syftet med det har varit att skapa förutsättningar för en expansion i den konkurrensutsatta sektorn, en expansion som bedöms nödvändig för att vi skall kunna komma till rätta med våra externa balansproblem. Låt mig, herr talman, avsluta med ett trivialt konstaterande: Företag i kris är ingenting nytt. Krisföretag har förekommit så länge vi över huvud taget haft företag. Företag i kris hör också framtiden till. I en marknadsekonomi, där konsumenternas preferenser till sist styr vad som skall produceras, måste företag tillåtas gå under och födas. Lagar mot företagsnedläggningar och etableringskontroll bidrar till att konservera strukturen och minska konsumenternas inflytande. Samtidigt som krisen i företag är ett hot, ger den också i många fall en möjlighet till utveckling och förnyelse. I ett maktperspektiv är en kris sällan något att beklaga, ty krisen i ett företag avspeglar ofta en utveckling på marknaden som är av godo för konsumenterna. Också av detta skäl bör statsmakterna avstå från att ingripa i krisföretag. Företag i kris hör alltså framtiden till. Om också krisföretagen hör framtiden till kan bara avgöras vid samspel mellan dessa och marknaden. Där har statsmakterna inte mycket att tillföra. Herr talman! Under fjolåret tog vi i utskottet och här i kammaren beslut om riktlinjerna för den framtida industripolitiken. Vid näringsutskottets betänkande nr 34 finns fogade fyra reservationer från socialdemokratins sida. De är i huvudsak en upprepning av fjolårets motioner och reservationer. Jag yrkar bifall till utskottets förslag på samtliga punkter. Slutligen vill jag, herr talman, med några ord beröra den mycket intressanta analys som Jörn Svensson gjorde här av näringspolitik i allmänhet och industripolitik i synnerhet. Vpk har tre motioner som behandlats i detta utskottsbetänkande. De har inte fått något stöd i utskottet, utan samtliga har avstyrkts. I stort sett likartade motioner väckte vpk förra året. Jörn Svensson har ju här redogjort för hela den näringsfilosofi som kännetecknar vänsterpartiet kommunisterna. Det är självklart att vi där inte har några möjligheter att mötas. Men när det gäller tanken bakom Jörn Svenssons näringspolitik, så finns det en hake. Det hela går inte riktigt ihop. Det är nämligen så att all produktion måste motiveras av en konsumtion. Det är det stora problemet. När politiker skall bestämma inriktningen på näringspolitiken, har man mött betydande svårigheter i de flesta länder där man haft en planekonomi. Det är väl, herr talman, inte bara en tanke att det är endast i länder där man har en marknadsekonomi som man kan kritisera regeringens näringspolitik utan att åka i finkan.

Herr talman! Sven G. Andersson ser tydligen inga diktaturer i den kapitalistiska världen. Han lever tydligen omedveten om vad som hände i vårt södra grannland, när de stora företagen fann att deras position var hotad av krisen och av den fackliga och politiska arbetarrörelsen. Han är tydligen omedveten om vad för sorts regim de då satte i gång och hur kretsar här i Sverige hoppades på och sympatiserade med den regimen. Jag tror inte heller att vi skall diskutera frågan om och göra jämförelser mellan planekonomi och marknadsekonomi med mindre än att det sker beträffande länder som har haft en något likartad historisk situation. Man måste ha en likartad befolkningspolitisk situation, en likartad situation i utgångsläget när det gäller industrialiseringsgrad och social problematik över huvud taget för att kunna få en sådan jämförelse. Vi lämnar detta åsido — det har egentligen inte med den här saken att göra. Låt oss i stället hålla oss till den problematik som egentligen står här i Sverige. Nu säger Sven G. Andersson att alla måste erkänna att grundproblemet är att konsumtionen måste hållas tillbaka för att investeringarna skall fram. Nej, det måste man visst inte erkänna, för det är en fullständigt felaktig filosofi. Är det den filosofin man bygger på i ett enhälligt näringsutskott, förstår jag mycket väl att det här landet befinner sig i kris och att ingenting görs åt krisen. Det är precis tvärtom. Vi har nämligen nu fått sammanställningar av försörjningsbalansen från 1963 och framåt från statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. Vad visar de sammanställningarna? Jo, man jämför första hälften av 1970-talet med andra hälften av 1970-talet och tiden fram till 1982. Exporten visar en relativt jämn ökning. Där har problemen inte alls varit så stora. Ropandet om tappade marknadsandelar och sådant är uppenbarligen rent struntprat. Det stora problemet — den kategori som verkligen avviker — är just konsumtionens utveckling och hemmamarknadens utveckling. Där är det en påtaglig skillnad mellan början av 70-talet och slutet av 70-talet. Den förstnämnda perioden karakteriseras av en kraftig ökning, medan man däremot haft en minskning under den andra delen. Där ligger problemet. Det är alltså hemmamarknadens bristande tillväxt som är en av de viktigaste faktorerna i krisen. Har man inte förstått det, kan man naturligtvis inte heller komma med några åtgärder, som skulle underlätta situationen. Att konsumtion och investeringar står i motsättning till varandra är f. ö. en myt, som jag trodde att nationalekonomin gjort upp med för länge sedan. Det har den i och för sig också gjort, men det har tydligen inte hunnit fram till näringsutskottet. Investeringar skapar konsumtion — det är en annan väg att skapa konsumtion. Det kan man göra t.ex. genom en aktiv statlig investeringspolitik.
Herr talman! Det måste ju finnas en viss räntabilitet för att man skall investera. Det har självfallet Jörn Svensson alldeles klart för sig. Det spelar ingen roll hur mycket pengar man har. Det är som att streta med hästen till vattnet när han inte vill dricka. Under fjolåret fanns 30 miljarder disponibla för företagsinvesteringar. Man utnyttjade ungefär 12 miljarder. Det beror alltså inte på brist på pengar, utan det beror på att investeringar inte varit lönsamma med det höga ränteläge vi haft. Sedan är det klart att vi hade högre konsumtion under 1974 och 1975, då vi hade en löneexplosion. Då fick vi på alla områden en väsentlig ökning av konsumtionen. Självfallet förde det med sig en ökad produktion i konsumentvaruindustrin. När det gäller konsumentvaruindustrins produkter har vi nu till stor del en import, som gör att vi får ett underskott i vår handelsbalans som är rätt besvärande. Tövrigt är det ju klart att Jörn Svenssons och vpk:s näringsfilosofi skiljer sig så avsevärt från den som representeras vid näringsutskottets bord, att vi där inte har några möjligheter att mötas.

Herr talman! Nu börjar det bli intressant, för nu kommer erkännandena slag i slag. Min uttröttningstaktik har tydligen en viss verkan. Först råkar Sven Andersson omedvetet erkänna att det finns pengar i det svenska näringslivet. Det finns likvida reserver, men de satsas inte. Nej, just det! Och det skall vi tydligen nöja oss med. Vi skall inte på något sätt tvinga dem att satsa. Sedan säger Sven Andersson: De satsar inte om de inte får bättre räntabilitet. Ja, precis! Eftersom marknaden här hemma krymper, kan det inte bli någon räntabilitet på den marknaden som är tillräcklig. Eftersom man finner att räntabiliteten är större utomlands och alltså för ut stora mängder kapital och struntar i det här landet, drar Sven G. Andersson slutsatsen att det skall vi finna oss i. Det är ekonomiska lagar som vi inte skall resa oss upp mot, utan vi skall fortsätta att hålla tillbaka människornas konsumtion i stället för att stimulera den investeringsvägen med exempelvis ett statligt industriellt program. Det är ju ni själva med er efterfrågedämpande politik som har skapat den minskade räntabilitet som ni nu klagar över. Det är ni själva som orsakat detta med den gamla depressiva 1930-talspolitik som ni för och med den felaktiga hypotesen att om man håller tillbaka konsumtionen så ökar investeringarna. Det gör de inte alls. Investeringarna minskar om konsumtionen minskar. Om konsumtionen minskar, så minskar också företagens räntabilitet. Nu är det dessutom inte så att företagens räntabilitet trots ett återhållande av hemmamarknaden har minskat. Räntabiliteten har ökat, men företagen är inte intresserade ändå, för de vill hellre spekulera och syssla med improduktiva ting. De vill hellre flytta utomlands än att satsa här hemma. Av det drar ni slutsatsen att vi bara skall finna oss i detta; vi skall bara låta marknadsekonomin råda. Vi drar en annan slutsats. Sedan är det ju prat i luften det här med det besvärande underskottet. Det existerar i verkligheten inte något sådant. Underskottet under 1970-talet i den svenska betalningsbalansen har varit litet. Visserligen påstod trepartiregeringen på sin tid att det var 37 miljarder, men i verkligheten var det bara 7. Man räknade fel på en rund summa av 30 miljarder och fick ett utmärkt propagandaargument som användes både här i kammaren och på andra håll, exempelvis när det var lönerörelse. Men påståendet var ju inte sant. Det är en myt alltihop det här som ni håller på med. Den efterfrågedämpande politiken har i hög grad medverkat till att depressionen har blivit djupare än den behövt vara, och det måste man bryta. Det är litet märkligt om Sven Anderssons filosofi delas av socialdemokraterna i näringsutskottet, för då har de samma borgerliga fördomar.
Herr talman! Vi finner oss självklart inte i utlandsetableringen så lättvindigt som Jörn Svensson gör gällande. Men det är trots allt så, och det känner naturligtvis också Jörn Svensson till, att i vissa sammanhang ställer en rad stater, t. ex i Sydamerika, bestämda krav på att tillverkningen skall ske i landet för att företagen skall få sälja sina produkter där. Det är i och för sig inte så särskilt märkvärdigt. Så några ord om underskottet och återhållandet av konsumtionen som Jörn Svensson talar om. Det är alldeles riktigt att den ekonomiska politiken är restriktiv, detta framför allt därför att importen inte skall öka. Vi har en stor import av kapiltalvaror, och vi har ju konstaterat att det är nödvändigt att vi är återhållsamma på det området. Men Jörn Svensson vill brassa på för fullt. Bygg ut statliga industrier, säger han. Vi har statlig företagsamhet här i landet, men den har inte haft den inriktning som Jörn Svensson vill att den skall ha. De statliga företagen har haft möjlighet att etablera sig i större omfattning än vad de har gjort.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 1981/82:33 behandlar vissa specifika Värmlandsfrågor och krav som vi socialdemokrater på Värmlandsbänken framfört i den s.k. Värmlandsmotionen. I nämnda utskottsbetänkande finns två socialdemokratiska reservationer. Reservation nr 2 behandlar bl.a. äskanden på 5 milj.kr. till det nybildade forskningsoch utvecklingsrådet i Värmlands län. Jag vill starkt understryka vikten av att länet tillförs medel för att finansiera en rad angelägna utvecklingsprojekt med anknytning till bl.a. rikssågverksskolan i Skoghall, högskolan i Karlstad och Bergsskolan i Filipstad. Herr talman! Jag beklagar att majoriteten inte följt våra krav i Värmlandsmotionen. Utskottets majoritet säger på s. 24 i betänkandet, att det är en angelägen uppgift att förbättra industristrukturen och sysselsättningsläget i Värmland, men man är inte beredd att fullfölja resonemanget. Man säger att det inte nu finns förutsättningar att föreslå ett särskilt statsanslag till Värmlands forskningsoch utvecklingsråd. Motionen avstyrks därför i denna del. Herr talman! Vilka intressenter finns då i Värmlands forskningsoch utvecklingsråd? Det är länsstyrelsen, länets utvecklingsfond, näringslivet, landstinget, handelskammaren och bl.a. min egen hemkommun Karlstad. Staten borde här känna sitt ansvar och bidra med ett rejält anslag, inte minst när man på annat sätt har fråntagit kommuner och landsting medel. De 5 miljoner som föreslås i motionen och i reservationen skulle ha kommit mycket väl till pass för att skapa regionalpolitiska satsningar i vårt utsatta och drabbade län. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till den socialdemokratiska reservationen 2. Reservation 4 i betänkandet tillgodoser ett annat angeläget krav, som vi motionärer har aktualiserat i samma motion. Vi menar att ett utökat svensk-norskt samarbete är av stor vikt för att på sitt sätt hjälpa oss värmlänningar ur den djupa kris vårt län befinner sig i. Vi har i dag drygt 7 000 arbetslösa i Värmlands län. Varje dag förvärras krisen. Företagsnedlägningar är legio och de är en följetong bland länets lolkaltidningar i rubriker och ledarkommentarer. Värmlands län är i dag god tvåa bland landets län, efter Norrbotten, när det gäller kris och arbetslöshet. Herr talman! I förrgår kunde vi läsa om den allra senaste konkursen, som gällde ABIA i Vålberg med 75 anställda. Lesjöfors Bruk med ca 800 anställda är den senaste större kraschen, och oron bland länsbefolkning, kommuner och länsmyndigheter stiger för varje dag. Jag beklagar att industriministern inte är närvarande när vi debatterar dessa betänkanden, därför att många frågar sig, inte minst i den regionen: Vad ger vi för besked till de anställda, till Filipstads kommun, till länsarbetsnämnd och länsstyrelse? En hel bygd är på väg att utraderas. Herr talman! Många fruktar att släkten De Geers och Lesjöfors Bruks trehundraåriga era snart är slut. Och vad innebär detta? Vad gör statsmakterna? Svar: Såvitt jag vet ingenting. På grund av riksdagens tunga arbetsbelastning finns inte utrymme för att mer konkret diskutera Lesjöfors Bruks ovissa framtid, vilket jag djupt beklagar. I motsats till herr Hovhammar tror jag inte på den filosifi som han i går förklarade sin tilltro till. De flesta värmlänningar tror inte att den fria marknadsekonomin kan rädda länet ur den djupa kris vi i dag befinner oss är Herr talman! Den stigande arbetslösheten i Värmlands län kostar samhället i runda tal en miljon kronor per dag. Detta bör kostnadsmässigt jämföras med vad de två aktuella s-reservationerna kostar att genomföra. De medel som vi motionärer och reservanter begär är relativt små belopp, sett i ett större perspektiv. Ett genomförande av förslagen kostar tillsammans totalt 6 milj.kr. Jag är i likhet med våra länsmyndigheter och näringslivet på båda sidor gränsen helt övertygad om att våra krav är riktiga och väl underbyggda. Dessa medel, exempelvis när det gäller det gränsregionala samarbetet, skulle ge oss välbehövliga resurser för att intensifiera och fördjupa det industriella och gränsregionala samarbetet mellan Norge och Sverige. Det skulle dessutom ge ett decentraliserat inflytande, som så många talare i denna debatt har framhållit att de eftersträvar. Herr talman! Det är nu vi behöver alla till buds stående medel för att vända kurvan uppåt och föra vårt vackra län ur den djupa kris där det befinner sig. Tyvärr har inte utskottsmajoriteten samma syn på saken, och den har med diverse ordvändningar avstyrkt även denna motion. Utskottsmajoriteten menar att staten i princip inte bör engagera sig i industripolitiska satsningar av huvudsakligen regionalpolitisk natur, som vi i motionen har föreslagit. Det är med stor besvikelse man tar del av majoritetens kallsinniga motivering för avstyrkande. Jag instämmer självfallet inte i utskottsmajoritetens skrivning heller i denna del, och jag yrkar härmed bifall till det angelägna motionskravet, som också har tillgodosetts i den socialdemokratiska reservationen 4. Till sist, herr talman, vill jag bara med tillfredsställelse konstatera att det s.k. hemmamatchningsstödet även fortsättningsvis kommer att utgå. Det gör att det finns ett hopp, om än litet. Det innebär bl.a. att Karlstads Mekaniska Verkstad och andra företag i Värmlands län har en någorlunda god chans på den internationella marknaden. Det är bra att utskottet i den delen har gått emot regeringen och rättat till propositionsförslaget. Herr talman! Med detta yrkar jag än en gång bifall till de båda s-reservationerna 2 och 4 i betänkandet.

Herr talman! Ett system för statsstödd kreditgivning vid försäljning inom landet, s.k. hemmamatchning, infördes enligt beslut av riksdagen 1978. Systemet innebär att regeringen efter beslut i varje enskilt fall kan lämna stöd till svenska tillverkare av kapitalvaror vid försäljning på hemmamarknaden. Stödet utgår i form av räntebidrag till krediter med utländsk kreditkonkurrens där speciellt förmånliga villkor föreligger. Beredande och utbetalande organ är Sveriges Investeringsbank. 1981 års riksdagsbeslut innebar att hemmamatchningssystemet förlängdes efter utgången av den treåriga försöksperioden, som avslutades den 30 juni 1981. Med hänsyn till dess temporära karaktär skulle systemet omprövas varje år. Av proposition 1981/82:100 bilaga 17 s. 53 framgår att regeringen till den 1 oktober 1981 lämnat medgivande om stöd för leveranser på sammanlagt ca 1 872 milj.kr. Vissa löften om stöd hade dock fallit bort på grund av uteblivna order, varför beviljade, aktuella krediter vid nämnda tidpunkt var ca 951 milj.kr. Under hänvisning till den höjning av exportkrediträntorna i industriländerna som trädde i kraft i november 1981 och till att man sannolikt redan nästa år träffar överenskommelser som effektivt begränsar utnyttjandet av statsstödda exportkrediter i handeln mellan industriländer föreslår regeringen i nyssnämnda proposition att hemmamatchningssystemet skall upphöra senast den 30 juni 1982. Tillsammans med Gullan Lindblad och Göthe Knutson har jag däremot fört fram ett krav på att systemet skall förlängas ytterligare en tolvmånadersperiod till den 30 juni 1983 och att hemmamatchningssystemet i samband därmed också skall förbättras i vissa avseenden. Det är ju så att betydande investeringar nu planeras inom bl.a. energisektorn i Sverige, vilka i betydande utsträckning kommer att genomföras av stat och kommun. Finansieringen av dessa projekt måste säkerställas på ett sådant sätt att den inte enbart baseras på subventionerade leverantörskrediter som bara utländska leverantörer kan erbjuda. Annars kommer en stor del av dessa projekt att gå till utländska leverantörer. Svenska leverantörer måste enligt min uppfattning få möjlighet att medverka i majoriteten av dessa energiprojekt, eftersom de behöver dem som bas för sin överlevnad, tekniska utveckling och internationella expansion. Referensanläggningen på hemmamarknaden har stor betydelse bl.a. för de satsningar som planeras inom energiområdet, är tekniskt avancerade och kan göra svenska företag världsledande inom vissa expansiva områden. Att genom hemmamatchning försöka komma till rätta med den konkurrenssnedvridning som utländskt kreditstöd innebär räcker inte för att lösa problemet. Inte heller räcker det att sätta sin tillit till den kommande OECD-överenskommelsen. Hemmamatchningsärendena bör följas upp genom förhandlingar mellan Sverige och den stat som stör den svenska marknaden. Det är en angelägen handelspolitisk försvarsåtgärd att göra konkurrenssnedvridande stater medvetna om att deras uppträdande inte accepteras på vår marknad. Samtidigt är hemmamatchningsinstrumentet nödvändigt för att göra beslutsamheten i den svenska hållningen trovärdig. Kombinationen av hemmamatchning och uppföljning på det mellanstatliga planet bör rätt skött leda till att behovet av hemmamatchning undanröjs. Genom att då framför allt fungera som ett försvarsmedel som är till hands bör hemmamatchningen slutligen belasta statsbudgeten med ett minimum som är väsentligt lägre än anslagsbeloppet. Regeringen hävdar att den nämnda räntehöjningen innebär väsentliga lättnader för de svenska företagen. Detta skulle vara riktigt om systemet med hemmamatchning behölls. Regeringen föreslår dock att det skall avskaffas, och då blir lättnaden för företagen inte stor. Lyckligtvis går utskottet motionen till mötes på den här punkten. Med de internationella räntesatser som gällde före höjningen i november var differensen mellan den ränta som utländska exportörer med hjälp av statliga subventioner erbjöd svenska köpare och den ränta som svenska företag med utnyttjande av hemmamatchning kunde erbjuda ca 4 procentenheter, 12 1/2 20 jämfört med 8,5 Jo. Efter räntehöjning kan konkurrenterna offerera krediter till 11 96 men utan hemmamatchning blir de svenska företagens ränta fortfarande ca 15 20. Räntedifferensen till de svenska företagens nackdel blir sålunda alltjämt 4 procentenheter och motsvarar vid en femårig kredit, som är det normala vid dessa kapitalvaruleveranser, en belastning på priset med ca 10 96. Utom denna belastning med ca 10 20 tillkommer att de utländska leverantörerna normalt även erbjuder krediter till en subventionerad ränta på 11 96 under tillverkningstiden. En sådan subventionering kan i regel inte erhållas i Sverige, utan denna finansiering kostar f.n. svenska företag 15-17 Ro. Detta innebär vid ett större projekt med ca två års leveranstid en ytterligare belastning med 3-5 20. Den totala belastning som en svensk leverantör har vid försäljning där utländska kreditkonkurrens förekommer kan således uppgå till 10 15 96 på priset. Det är naturligt nog inte möjligt för de svenska leverantörerna att möta denna kreditkonkurrens utan statligt stöd och samtidigt uppnå en acceptabel prisnivå. Det medför att leveranser av större utrustningar till industrin och kommunerna i mycket stor utsträckning blir förbehållna utländska leverantörer. Jag anser det angeläget att regeringen genom bilaterala och multilaterala förhandlingar försöker nå fram till en begränsning av den statligt subventionerade kreditkonkurrensen, särskilt den som bedrivs mellan industriländerna. Jag är väl medveten om att regeringen under senare tid har nedlagt stora ansträngningar härför. De hittillsvarande erfarenheterna av såväl bilaterala förhandlingar, främst med Finland, som av förhandlingarna inom OECD is.k. konsensusgrupp, visar emellertid att detta är ett utomordentligt besvärligt och tidsödande arbete. Jag kan därför inte dela den optimistiska bedömning som regeringen har gjort att en överenskommelse om industriländernas export till varandra skall kunna bli klar redan 1983. Jag vill erinra om att regeringen trots mångåriga ansträngningar inte ens lyckats få till stånd en uppgörelse på ränteområdet med övriga nordiska länder. I avvaktan på att nyssnämnda förhandlingar kan föras till ett positivt resultat behövs ett svenskt hemmamatchningssystem som medger ingripande med stöd direkt till svenska leverantörer, vilket också utskottet har kommit fram till. Som påpekats av bl.a. 1980 års exportkreditutredning kan situationer också uppstå då regeringen kan behöva ett retalliationsinstrument, om t.ex. ett exportland systematiskt stör den svenska marknaden med långtgående subventioner. Det kan inte uteslutas att resoluta motåtgärder från svensk sida med utnyttjande av hemmamatchningssystemet kan framtvinga förhandlingsuppgörelse med exportlandets regering eller på annat sätt förmå landet att stoppa eller åtminstone minska subventioneringen av exporten till Sverige. Jag vill i detta sammanhang påminna om att det numera inte endast är de traditionella industriländerna som subventionerat sin export. Flera av de s.k. NIC-länderna, som inte anslutit sig till konsensusöverenskommelsen, t.ex. Brasilien och Sydkorea, ägnar sig åt en omfattande subventionering av sin kapitalvaruexport. Man kan förutse att dessa länder under de närmaste åren söker öka sin export till Sverige, bl.a. med hjälp av just räntesubventioner. De svenska marknadsräntorna ligger flera procentenheter över de internationella exportkrediträntorna. Med tanke på de i dag dystra utsikterna för den framtida ekonomiska utvecklingen i Sverige, om vilken samstämmighet råder, kan man inte våga räkna med att den inhemska räntenivån kommer att kunna sänkas i någon högre grad under de närmaste åren. Snarare förefaller en viss åtstramning sannolik. För de svenska leverantörerna medför detta att den negativa räntedifferensen till de statsstödda utländska konkurrenterna kommer att bestå. Genom 1981 års riksdagsbeslut infördes en fastlagd subventionsnivå. Stödet bör uppgå till högst tre procentenheter av räntan, och räntenivån skall vara lägst två procentenheter utöver den nivå som anges i konsensusöverenskommelsen, dvs. i dag 11 96 för krediter med en löptid om högst 5 år. Jag har ingen erinran mot den förstnämnda restriktionen, men kravet att räntenivån alltid skall ligga minst två procentenheter över konsensus medför att svenska leverantörer, även i de fall då regeringen medger stöd, får en negativ differens på två procentenheter i förhållande till utländska konkurrenter, som kan offerera ren konsensusränta. Detta motsvarar ett påslag på priset om ca 5 Jo. Med tanke på att svenska företag otvivelaktigt har vissa fördelar i förhållande till utländska konkurrenter vid försäljning i Sverige kan ett visst påslag på konsensussatsen vara motiverad vid hemmamatchning, men det bör inte överstiga en procentenhet. Dessutom gäller f. n. kriteriet att den aktuella offerten skall motsvara minst 10 96 av det sökande företagets årsomsättning om den är mindre än 50 milj.kr. Denna bestämmelse är orimlig, eftersom den snedvrider konkurrensen mellan företag av olika storlekar. Det finns inget motiverat samband mellan ett företags storlek och kriterierna för en kreditsubvention. Ett Nr 157 projekt på X milj.kr. ger lika stor sysselsättning och har samma statsfinan Onsdagen den siella betydelse i såväl ett litet som ett stort företag. Bestämmelsen innebär en 26 maj 1982 direkt diskriminering av större företag, eftersom det erfarenhetsmässigt är få offerter som överstiger 50 milj.kr. Bestämmelsen bör därför enligt min Näringspolitiken uppfattning avskaffas. Jag hoppas att regeringen kommer att ta hänsyn till dessa synpunkter när den utarbetar förslag till förändringar om reglerna för statsstödd kreditgivning för leveranser inom landet. Jag har, herr talman, i övrigt ingen annan uppfattning är utskottets.
Herr talman! Jag har erfarenheter från investeringsbanken. Vi går där igenom de ansökningshandlingar som kommer in från svenska företag, som möter utländsk konkurrens. Det är huvudsakligen ett land, som vi har besvär med i här i Sverige. Vi har i utskottsbetänkandet självklart inte skrivit ut namnet på detta nordiska land. Det rör sig i huvudsak om utrustning för skogsindustrin. Jag förutsätter att man vid de förhandlingar som pågår och som kommer att fortsätta med detta nordiska land så småningom skall komma överens om att man skall ta bort subventionerna. Man har sökt åstadkomma ett bättre konkurrensläge genom att staten har gått in och subventionerat företaget. Det är ett oskick. Utskottet har dock varit enhälligt i denna fråga. Vi anser att stödet måste finnas kvar, så länge vi möter subventionerad konkurrens på kapitalvarumarknaden.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse vad Sven G. Andersson här säger om utskottets skrivning när det gäller hemmamatchningen. Jag delar hans uppfattning att detta är en mycket svår och allvarlig fråga. Jag hyser liksom han en förhoppning om att regeringen skall bedriva arbetet med kraft och lyckas föra förhandlingarna med de övriga länderna fram till ett för Sveriges industri bra avslut.

Herr talman! I motion 1045 har vi redovisat riktlinjerna för en liberal näringspolitik. Sven G. Andersson har tidigare delvis kommenterat innehållet i motionen, och jag skall bara kort beröra några ganska avgränsade områden, några detaljer i den alltmer omfattande näringspolitiken. Först en faktor som alltför ofta betraktas som just en detalj, nämligen den enskilda människans roll i det nätverk av stödåtgärder, lagar och regleringar som i dag utgör företagens vardag. Vi vet, och lägger stor vikt vid, att svensk industri har en välutbildad och ansvarskännande arbetskraft. Men om ett företag skall ha en chans att lyckas, måste det också ha en skicklig och entusiastisk ledning. Det är den förutsättningen som jag menar att vi håller på att glömma bort. Det är inte svårt att hitta exempel på hur en bra företagsledning har lotsat företag rakt igenom lågkonjunkturer, trots att konkurrenter — och ofta också vi politiker — varnat för att det är fel bransch, fel marknad och fel tidpunkt. Vi vet att det finns svenska tekoföretag, som trots allt krisresonemang klarar sig utmärkt både på hemmamarknaden och med sin export. Det är en välgörande kontrast till alla krav på ökat statligt stöd och vidgade importrestriktioner. Det finns småhusföretag som faktiskt expanderar samtidigt som stora delar av branschen hotas av konkurs. Påfallande ofta är det gemensamma nämnare bakom framgångarna. En företagsledning med kunskap, omdöme och initiativkraft, en företagsledning som genom att själv vara entusiastisk också skapar entusiasm bland sina medarbetare. Vad är det då som behövs för att vi skall få fram dels duktiga chefer till våra större företag, dels människor som kan och vill satsa på en ny verksamhet, alltså vad vi brukar kalla entreprenörer? Ja, först och främst är det naturligtvis viktigt att vi skapar ett bra företagsklimat i allmänhet. Men det går också att peka på enskilda konkreta åtgärder. Det gäller att påverka människors intresse, ambitioner och inte minst kompetens vilket naturligtvis innebär stora inslag av utbildning i olika former. Sverige har en mängd duktiga specialister, ekonomer, tekniker och andra som sköter var sin lilla bit. Men vi har färre duktiga chefer — personer med den mycket breda kunskap som behövs i dagens komplicerade företagsbild. Jag menar alltså att företagsledning, eller management, ägnas alldeles för litet intresse i dag. I socialdemokraternas näringspolitik finns det inte mycket utrymme för den här typen av funderingar. Där handlar det mer om centralisering och byråkratisering av svensk ekonomi. Enligt deras uppfattning är det politiker och centralt placerade tjänstemän som skall bedöma vilka satsningar som har framtiden för sig. Jag är övertygad om att det i stället behövs mer utrymme för de ansvariga ute i företagen. Det är där besluten skall fattas, det är där riskerna med en satsning skall vägas mot möjligheten av att få genomslag för en affärsidé eller en produkt. Det är viktigt att vi får en positiv attityd till enskilt företagande, liksom att vi både när vi utformar vår näringspolitik och när vi ser över utbildningssystemet inte glömmer behovet av kunniga och intresserade människor i företagens ledning. Det andra som jag tänkte kommentera är frihandelsprincipen. Det känns angeläget därför att det blir allt vanligare att man ifrågasätter nödvändigheten av ett fritt utbyte över gränserna av varor och tjänster. Krav på ökade restriktioner hörs inte bara från politiker och fackföreningsfolk utan också från delar av näringslivet. Det är faktiskt anmärkningsvärt att när det t.ex. gäller tekopolitiken förenas socialdemokraterna och facket med företrädare för tekoindustrin och moderata motionärer i kraven på utökade regleringar av vår import. I ekonomiskt svåra tider är det naturligtvis frestande att tillgripa protektionistiska åtgärder i förhoppning om att de på kort sikt kanske kan ha en viss effekt på t.ex. sysselsättningen. Men ett litet land som Sverige, som säljer ungefär hälften av industriproduktionen utomlands, kan bara förlora på att de ekonomiska svårigheterna utlöser en våg av protektionism. Just det faktum att vi har en mycket liten hemmamarknad gör att vi själva måste vara mycket försiktiga med åtgärder som kan leda till handelskrig. Herr talman! Liberaliseringen av världshandeln har varit avgörande för den snabba ekonomiska utvecklingen efter andra världskriget. Genom en alltmer utbyggd frihandel skapades större marknader huvudsakligen för handeln med industrivaror. Tillgången till världsmarknaden gjorde det möjligt för de svenska företagen att sälja mer än vad som annars skulle ha varit fallet. När vi underlättade importen ökade också konkurrensen i Sverige. Våra egna företag kunde inte slå sig till ro i förvissningen om att hemmamarknaden var förbehållen dem själva. Det är alltså uppenbart, att om vi inte lyckas bevara och utveckla frihandeln, är det konsumenterna som förlorar. För folkpartiet är det självklart att Sverige även i fortsättningen måste ha en öppen ekonomi.

Herr talman!

Herr talman! Med anledning av att vi nu behandlar näringsutskottets betänkande nr 34 vill jag ta tillfället i akt att ta upp några väsentliga frågor inom näringspolitiken, vilka aktualiseras i motionerna 444 och 445 som väcktes under den allmänna motionstiden av oss socialdemokratiska ledamöter från norra Älvsborg och som har Hilding Johansson som första namn. T yrkandet i motion 444 understryker vi vikten av att ett utökat samarbete med det näraliggande norska näringslivet kommer till stånd. Att detta är ytterst viktigt poängterade också näringsutskottets ordförande, Ingvar Svanberg, i sitt anförande tidigare i den här debatten. Ser vi till sysselsättningsläget i Dalsland, som minst sagt är mycket besvärligt — procentuellt sett är arbetslösheten i vissa Dalslandskommuner faktiskt den nästintill högsta i landet — kan vi konstatera att det påbörjade samarbetet med norsk industri bör intensifieras. Staten bör kunna gå in och underlätta detta arbete genom olika åtgärder. Detta menar vi motionärer borde kunna ske genom att regeringen tillsammans med berörda länsorgan, dvs. länets utvecklingsfond och länsarbetsnämnden, upprättar ett program för näringslivets utveckling i norra Älvsborgs län. Det svensk-norska samarbetet skulle i det sammanhanget utgöra en viktig del. Man kanske kunde tänka sig en förenklad export, alltså göra även Norge till en hemmamarknad för svenska företag. Utskottet understryker också vikten av att ett svensk-norskt industrisamarbete fördjupas, men man vill inte genom ett uttalande binda regeringen att upprätta ett program av det slag som föreslås i motionen. Jag förutsätter att regeringen ändå har norra Älvsborg i åtanke när dessa frågor kommer upp till behandling. Herr talman! I motion 445 tar vi upp en annan viktig fråga för näringslivet i länet. Vi socialdemokratiska motionärer från norra Älvsborg föreslår att regeringen utreder frågan om inrättandet av ett produktionstekniskt centrum i Trollhättan. Av flera skäl menar vi att Trollhättan vore en lämplig ort för ett sådant centrum. Där finns nämligen redan tekniskt kvalificerade industrier och ett gymnasium med teknisk linje. I Trollhättan finns också en processindustri och en högt kvalificerad komponenttillverkning med avancerade tillverkningsmetoder. Vidare finns där Line-tillverkning med ett stort antal robotar. Dessutom är hydraultekniken inom industrin långt utvecklad. Tillgång finns också till ett bearbetningslaboratorium. I vår motion har vi även föreslagit att man i anslutning till ett produktionstekniskt centrum utvecklar kommunikationsteknik. Det finns alla förutsättningar för detta i Trollhättan, med både tung industri som är tekniskt långt framme, och bilindustri. Herr talman! Till slut vill jag understryka att det är slöseri att inte utnyttja det stora tekniska kunnande och den kapacitet som finns i Trollhättan när det gäller att utveckla ny teknik och därmed öka svensk produktionsförmåga. Därigenom skulle skapas både nya exportmöjligheter och, förhoppningsvis, flera arbetstillfällen. Utskottet har med en välvillig skrivning avstyrkt motionen, och man påpekar att industriministern i propositionen har föreslagit att ett produktionstekniskt utvecklingscentrum för processindustri skall byggas upp. Men samtidigt bör man ytterligare överväga hur denna verksamhet skall organiseras. Med anledning av detta, herr talman, har jag inte i dag något yrkande vad gäller dessa båda motioner. Men vi får anledning att återkomma om och när industriministern kommer med sitt förslag om ett utvecklingscentrum för processindustrin.

Herr talman! Jag känner mig föranledd att säga några ord om motion 1468 som väckts av mig och några andra ledamöter från centerpartiet. Vi pekar i motionen på att det institutionella ägandet ökat mycket kraftigt under de senaste två årtiondena. Genom direkt och indirekt kontroll av aktieportföljer, bl.a. genom s.k. ask-i-ask-ägande, stiftelser och investmentbolag, har inflytandet över svenskt näringsliv och svensk sysselsättning koncentrerats till allt färre händer. Det finns alla skäl att med allvar och oro se på den maktkoncentration i delvis nya former som detta innebär. Vi menar att det är viktigt att olika möjligheter nu prövas i syfte att förhindra en fortsatt koncentration av ägande och inflytande. Det är utan tvekan — det skall medges — komplicerade frågor det rör sig om. En väg kan vara, menar vi, att begränsa de institutionella ägarnas placeringsmöjligheter på aktiemarknaden eller deras möjligheter att utöva rösträtt. Näringsutskottet delar vår uppfattning om det institutionella ägandets växande betydelse, men säger att man också måste se till den kompetens som olika aktieägare representerar i sammanhanget. Får jag då bara betona att det knappast går att bortse från att den kompetens som kommer till uttryck i form av svällande aktieportföljer och maktkoncentration till en del är en kompetens av ett slag som bäst kan beskrivas som spekulationskompetens. Näringsutskottet utgår från att regeringen noga följer vad som händer på området. Jag vill för min del med dessa ord understryka att det är angeläget att regeringen gör detta och sätter in effektiva åtgärder som ett led i decentraliseringsarbetet.

Herr talman! Jag har begärt ordet i anledning av Magnus Perssons inlägg i debatten. Jag skall inte gå närmare in på utskottsbetänkandet— det har Johan Olsson redan gjort här. Jag har förståelse för utskottets syn på de här frågorna, och jag kommer att rösta för utskottets förslag. Herr talman! Jag kan säga att jag delar Magnus Perssons uppfattning när det gäller svårigheterna i Värmland. På den punkten är vi helt överens. Men när Magnus Persson sin vana trogen bara vräker ur sig — liksom många andra här i dag — att regeringen inte gör någonting då det gäller Värmlands svårigheter, tycker jag allt att han tar i. Den som kan resonera på ett sådant sätt bevisar själv att några djupgående egna insatser inte har gjorts. I så fall skulle han åtminstone veta hur regeringen får jobba med de här frågorna för att lösa problemen. Alla politiker borde veta att det är väldigt enkelt att skrika, kritisera och ställa krav, men det är inte lika lätt att göra någonting. Det är inte lika lätt att lösa problemen. Vi som har en annan uppgift här i riksdagen än att driva missnöjespolitik vet att regeringen jobbar väldigt hårt med de här problemen. Men det är inte så lätt. Vi värmlänningar är tvungna att hjälpas åt i det avseendet för att lösa problemen. Om opponenterna och de som bara ställer krav hjälpte till, då skulle det vara betydligt enklare att klara sakfrågorna, och då skulle vi kunna få resultat. Jag beklagar, herr talman, att det skall vara så här. Man gör inte någon större nytta för Värmland på så sätt.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon stor Värmlandsdebatt, men jag vill säga till Bertil Jonasson, att eftersom han delar min uppfattning borde han också rösta med s-reservationen. Herr talman! Vad jag sade var att regeringen inte gör tillräckligt. Jag ställde frågan: Vad gör regeringen då det gäller exempelvis Lesjöfors? Jag beklagar att industriministern inte fanns i kammaren när vi diskuterade industrifrågorna över huvud taget. I den stora Värmlandsmotion som vi väckt har vi en rad konkreta förslag. Det är en del företag, skogsägare och andra som direkt eller indirekt har drabbats av Vänerskogs konkurs, och där skulle många skogsägare, åkare och andra företagare liksom de anställda med stor tillfredsställelse se om Bertil Jonasson röstade med vår reservation. Jag hoppas att Bertil Jonasson genom sina kontakter med regeringen kan påverka utvecklingen, så att inte exempelvis Lesjöfors och hela den regionen raderas ut. Jag vet inte om Bertil Jonasson hörde mitt anförande. Jag sade inte att regeringen ingenting gör, men den gör inte tillräckligt. Det är långt ifrån tillräckligt när vi har 7 000 arbetslösa i Värmlands län och företagskrascher och nedläggningar strängt taget varje dag, varje vecka. Det är vi som politiker som skall påverka den sittande regeringen, och det är den som ytterst har huvudansvaret.
Herr talman! Vi skall inte dra upp någon längre debatt. Jag vill bara säga så här: Nog skall vi försöka stå för vad vi har sagt, Magnus Persson — det är väl ändå det minsta man kan fordra av en riksdagsman! Jag satt där borta i bänken och hörde på vad Magnus Persson sade. Han sade: ”Vad jag vet gör regeringen ingenting.” Det är därför jag säger att man inte vet mycket om problemen och inte heller vill göra någonting åt dem, om man inte vet mer än så. Det är detta det är fråga om, och då skall man inte vränga bort det. När det gäller Lesjöfors lovar i varje fall jag att göra vad jag kan för att klara problemen.
Herr talman! Det senaste tar jag som en garanti för att Bertil Jonasson, tillsammans med den centerpartistiske industriministern, kommer att klara sysselsättningen i Lesjöfors och rädda jobben för de 800 anställda. Det är ju ett glädjande besked, som jag kan åka hem till Värmland och ge till såväl Filipstads kommun som länsarbetsnämnden och länsstyrelsen och andra organ. Det är ett efterlängtat löfte, mina vänner!
Herr talman! Ja, inte lär Värmland bli hjälpt av sådana klagovisor som Magnus Persson slänger fram utan att gå djupare på problemen. Då kommer Värmland att vara illa ute i fortsättningen, det kan ni vara lugna för! Men jag lovar att göra mitt så långt det går. Om man lyckas eller inte är en annan sak.
Herr talman! Jag tror att de flesta värmlänningar längtar efter valdagen den 19 september. Jag tror att man är medveten om vem som kommer att föra en industripolitik som ger sysselsättning i Värmland. Det är väljarna som skall avgöra detta i valet den 19 september.